Fru talman! För hebybornas bästa är naturligtvis att yrka bifall till deras egen begäran.
Fru talman! Så enkelt kanske man kan hantera frågor när man bara vill vara lite lagom opportunistisk och stå på några av medborgarnas i Heby sida. Men för att få ett så bra underlag som möjligt för att komma fram till ett beslut som innebär en bra lösning, tycker jag att det är värt varenda dags fördröjning under månaderna framöver fram till beslutet.
Fru talman! Jag tycker att våra farhågor har besannats här. Miljöpartiet sade för en stund sedan att frågan är avgjord. Det här kunde man föra över till Heby kommun att genomföra. Jag hoppas att jag uppfattade det rätt. Mats Berglind säger nu att vi inte bara skall se till folkomröstningsresultatet utan att vi också måste väga in andra hänsyn här. Här finns alltså helt olika syn på frågan. Det gör att det nu finns särskilt stor anledning för Miljöpartiet och Vänsterpartiet att ansluta sig till den här motionen. Argumenten för att skynda på frågan är starka mot bakgrund av vad vi har hört av Mats Berglind.
Fru talman! Ja, det är klart, vill man inte ha en allsidig belysning, en ordentlig utredning och en sakdebatt utan mer försöka ha något slags politisk pajkastning, då skall man rösta på Harald Nordlunds förslag. Då kanske någon vinner en liten poäng. Men vill man göra det här seriöst och få ett bra avslut på den här frågan så skall de som är berörda, och det är väl ändå framför allt Hebyborna, känna att det här har gåtts igenom ordentligt och noggrant med full respekt både för vad utredningar och folkomröstningar har givit för resultat.
Fru talman! Då måste jag ställa en fråga till Mats Berglind och be om en kommentar till Miljöpartiets ställningstagande. Ni har tydligt markerat att ni haft en samsyn när frågan behandlades i utskottet. Här i kammaren redovisar ni nu helt olika syn på frågan. Den är i princip avgjord men låt den ta tid, säger Miljöpartiet. Mats Berglind säger: Vi vet inte hur det här går. Vi har folkomröstningen å ena sidan men vi måste å andra sidan också titta på andra faktorer. Det här gör mig mycket orolig.
Fru talman! Jag får väl stå ut med att ha gjort Harald Nordlund orolig. Det viktigaste tror jag ändå är att vi inte gör Hebyborna oroligare än de redan är efter det uttalandet. Jag tror alltså att det är oerhört viktigt att den här frågan behandlas så seriöst som regeringen nu faktiskt har föreslagit. Jag tror att vi är helt eniga när det gäller själva vikten med folkomröstningen. Men har vi redan sagt att den är helt avgörande som många vill ha det till, att det är den som avgör frågan? Då skulle vi ju inte ha gjort någon kompletterande utredning över huvud taget, och Kammarkollegiet skulle inte fått det här uppdraget. Det är det som är den stora skillnaden. Men, som sagt, för min del är jag ganska hoppfull om att den här frågan får ett lyckligt slut även om det tar någon månad.

Fru talman, ärade ledamöter, protokollsläsare! 1990-talet har uppvisat en helt makalös utveckling på det säkerhetspolitiska området, inte minst i vårt eget närområde. Sovjetunionen har upphört att existera, Warszawapakten har upplösts och som en följd av detta har vi också sett hur militärutgifterna har minskat dramatiskt. De har mer än halverats i Europa, de har minskat med över 80 % i Ryssland, och i land efter land har man avskaffat värnpliktsarméerna. Mot bakgrund av det här har Miljöpartiet krävt att också Sverige skall minska sina militärutgifter. Med undantag för 1990 och 1991 har de aldrig varit högre än de är i dag, över 100 miljoner kronor per dygn. Miljöpartiet har krävt att vi skall vidga hotbilden och identifiera och hantera också de icke-militära hoten. Vi har krävt en avveckling av invasionsförsvaret. Vi har krävt en nedmontering av en överdimensionerad militär apparat. Vi har krävt omförhandling och avbeställningar av militär materiel. Vi har krävt en avveckling av den allmänna värnplikten och en utveckling av en modern försvarspolitik, anpassad till 2000-talets behov. Fru talman! Det är inte utan tillfredsställelse som jag kan notera att Miljöpartiet på flera punkter har fått gehör för sina krav. Redan 1996 skrevs i försvarsbeslutet in formuleringar om en vidgad hotbild, och under de senaste månaderna ser vi hur vi också har fått gehör för att helt avskriva det militära invasionshotet. Vi har fått gehör för att kraftigt minska de militära utgifterna. Vi har fått gehör för att montera ned invasionsstrukturerna. Vi har fått gehör för att avbeställa, omförhandla och skjuta upp de militära materielbeställningarna. Det här är bra, fru talman, men på en punkt råder status quo. På en punkt förmår riksdagens övriga partier inte att förhålla sig till en föränderlig omvärld, och det gäller beträffande de allmänna värnplikten. Trots att den allmänna värnplikten i praktiken inte längre finns - för det första omfattar den bara män, för det andra är det för närvarande knappt 40 % som kallas in och för det tredje planeras under de närmaste åren att bara 15 000 skall kallas in - klamrar man sig fast vid att den allmänna värnplikten skall finnas kvar. Trots att den låser fast resurser i en otidsenlig struktur, finns den kvar. Trots att den är djupt orättvis - de som vill göra den kanske inte får och de som inte vill kanske tvingas fullgöra den - finns den kvar. Trots att den hindrar förnyelsen av en ny försvarspolitik och hindrar överföring av resurser från den militära delen till civila myndigheter för att hantera de icke-militära hoten, finns den kvar. Det är mot den här bakgrunden obegripligt att riksdagens övriga partier föreslår en bibehållen allmän värnplikt. Här förmår man inte ta konsekvenserna av en föränderlig omvärld. Här står man lika tomhänt som när det gäller att ge innehåll till en ny försvarspolitik. Det här är inte bra, fru talman, och det är därför som vi i Miljöpartiet reserverar oss under mom. 1 i försvarsutskottets betänkande om totalförsvarsplikten. Fru talman! För att kunna svara mot totalförsvarets behov av att kunna möta nya icke-militära hot vill vi i stället se en värntjänst som bygger på frivillighet. En frivillig värntjänst skall ge en relevant utbildning för att möta hot inom ramen för den vidgade hotbilden - hot som sönderrostade atomubåtar i En värntjänst skall vara öppen för både män ock kvinnor. En frivillig värntjänst skall också vara en merit genom att jämställas med arbete i fråga om tilläggspoäng för högskoleprov. De färdigheter och kunskaper som den värntjänstgörande inhämtar och som medför civil kompetens skall självklart ges civil dokumentation. Fru talman! De andra partierna hävdar att tvånget till allmän värnplikt skulle bidra till att totalförsvarets folkliga förankring skulle stärkas, men det är nog många av oss som har uppfattningen att verkligheten är annorlunda. Alla de som tvingas att göra allmän värnplikt är naturligtvis inte motiverade och inga goda ambassadörer för totalförsvaret. Alla de som tvingas göra något som de finner helt meningslöst är naturligtvis både omotiverade och på intet sätt goda ambassadörer för totalförsvaret. Detta är raka motsatsen till det som Miljöpartiet föreslår, nämligen en frivillig värntjänst, där man tar vara på ett totalförsvars kanske främsta tillgång, nämligen motivationen. En tvångsinkallad civilpliktig eller militär som är omotiverad kan ha aldrig så bra och modern utrustning men ändå inte göra bästa möjliga resultat, men en starkt motiverad person i en frivillig värntjänst kan naturligtvis ge allt just på grund av motivationen. Det är mot den här bakgrunden som jag yrkar bifall till reservationen under mom. 1 i detta betänkande.

Fru talman! Vi lever i en föränderlig värld. På många områden sker grundläggande omprövningar - så också inom försvaret. Den nya hotbild som nu formas bygger inte på invasionshotet utan på hoten mot vårt samhälle i stort, risker för miljökatastrofer och risker för att vårt alltmer el och databeroende samhälle skall skadas i grunden. Välfärden och demokratin hotas dessutom av massarbetslöshet och ökade orättvisor, som kan leda till samhällets förfall i form av segregation, kriminella gängbildningar och ökat våld. Det nya försvaret måste utformas utifrån de nya hoten, men vi kan också delta i de mycket viktiga fredsbevarande åtgärder runtom i världen som är grunden för vår och andras utveckling, som fredsbevarande internationell solidaritet genom minröjning, stöd till fredsförhandlingar och bevakning av att fredsavtal följs. Men det militära försvaret måste också vara ett stöd för samhället i fredstid. När den militära delen av försvaret minskar, som vi i Vänsterpartiet har pläderat för och krävt mycket länge, måste de som gör den militära värnplikten också minska i antal. Jag förstår mycket väl den oro och den osäkerhet som präglat de senaste åren för de unga män och kvinnor som mönstrat men som inte har fått göra sin värnplikt. Vi anser att den allmänna värnplikten inte skall utmönstras. Även om den militära delen minskas kommer den nya hotbilden på sikt att skapa behov av en annan inriktning på värnplikten. Den pliktutredning som arbetar för närvarande kommer att föreslå förändringar. Vi vet ännu inte vilka de blir. Därför är det svårt att i dagsläget ha bestämda åsikter om detta. Vi får påverka inom utredningen och sedan ta ställning till förslagen när de kommer. Vi i Vänsterpartiet ser i förlängningen en allmän samhällsplikt. Det skall vara ett alternativ och ett komplement till den militära delen och omfatta alla unga män och kvinnor. Det skall vara en plikt som gör vårt samhälle starkare och mer robust inför nutida och framtida hot. Plikten skall i första hand utnyttjas till att ge de unga pojkarna och flickorna möjlighet att få större medvetenhet om vuxenlivets villkor, om vikten av social gemenskap och samarbete vid de samhälleliga påfrestningar som kan uppstå. Plikten ger också möjlighet till fysisk och mental träning i form av konkreta arbetsuppgifter t.ex. inom åldringsvård, miljövård och liknande. Starka individer ger ett robust samhälle. Det skall vara en utbildning som ökar samhällets totala kunskap inom försvaret av hela vår demokrati. Det skall vara en värnplikt som skall öka förståelsen och kunskapen mellan grupper i vårt land. Den kan också bli ett kitt. Detta är inte minst viktigt när det gäller integrationen av våra invandrare. Man kan uttrycka att den utredningen som nu pågår ändå måste se över de ekonomiska och allmänna förutsättningarna för de pojkar och flickor som nu gör värnplikten och hur de skall förbättras. När nu den militära och civila värnplikten inte är allmän i vanlig bemärkelse måste den civila nyttan av värnplikten lyftas fram. Vi vill inte ha en frivillig värnplikt. Vitsen med plikten är att den omfattar alla samhällsklasser och alla grupper i samhället. Det kan vara lätt att motivera en frivillighet när situationen, som nu, är osäker. Men om den är frivillig är det de som är motiverade av intresse eller framför allt tradition som gör den militära värnplikten. Motivationen måste i stället bygga på att utbildningen är bra, att man får en sådan kunskap om det civila samhället som det civila samhället behöver och uppskattar och att den enskilde ser det som en viktig del i sitt eget liv. Om man går vidare med vår tanke på samhällsplikt är just den grundläggande idén att den skall omfatta alla. Den skall ge kunskap och skapa möten och gemensamt arbete mellan människor.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

Fru talman! Frågorna som rör totalförsvarsplikten är mycket viktiga. De berör väldigt många unga män i vårt land, och unga kvinnor också för all del. Jag har sagt det förut här i talarstolen, och jag säger det igen, de män och kvinnor som genomför sin plikttjänstgöring är de bästa ambassadörerna för vårt totalförsvar. Det är dessa som gör att den folkliga förankringen av försvaret kan bevaras och förstärkas. Det är den bild de får av totalförsvaret som de tar med sig och förmedlar ut i samhället och sprider vidare. Fru talman! Vi kristdemokrater är måna om att värna den folkliga förankringen av totalförsvaret. I detta är de totalförsvarspliktiga en viktig del. Motionerna i det här betänkandet lyfter upp frågor om förhållandena för de totalförsvarspliktiga. Det rör sig om alltifrån utbildningstidens längd till det civila meriterande värdet. Många av dessa åtgärder är mycket viktiga. Fru talman! Jag tycker att de här åtgärderna är så pass viktiga att de förtjänar en bättre behandling än vad utskottet förordar. Utskottet har gjort det väldigt enkelt för sig genom att hänskjuta alla frågor till den pågående Pliktutredningen. Det är sant att det sitter en pliktutredning som ser över vissa frågor, men den är inte så omfattande som många låter göra gällande. Framför allt saknas det direktiv som ligger i fas med de övriga totalförsvarsbeslut som vi skall ta ställning till i kammaren redan nu i vår. Fru talman! Jag tycker att det är mycket beklagligt att inte någon representant från regeringen är här. Jag skulle vilja ställa en fråga till försvarsministern. Jag undrar när det kommer nya direktiv till Pliktutredningen. Eller skall Pliktutredningen fortsätta att arbeta utifrån en verklighet som inte längre existerar? Verkligheten just nu är ju att regeringen i den senaste propositionen har föreslagit en ganska kraftig minskning av antalet totalförsvarspliktiga. Då hamnar detta inte i fas. Men jag får väl återkomma med frågan till regeringen vid ett annat tillfälle. Det är väldigt beklagligt att det här inte ligger i fas med de beslut som vi kommer att fatta här i riksdagen under våren. Förändringar i pliktsystemet skall inte enbart styras av ekonomiska ramar. Det är viktigt att få ett hållbart och flexibelt pliktsystem som inte är avhängigt av hur stort antal det är som gör sin plikttjänstgöring. Miljöpartiet pläderade tidigare för en frivillig värntjänstgöring. Visst är det viktigt att det finns ett inslag av frivillighet, men vi kristdemokrater tycker att det är viktigt att vi får de bästa unga männen och de bästa unga kvinnorna som skall försvara vårt land. Därför bör systemet med en allmän mönstringsplikt ligga fast. Lars Ångström hänvisar till en förändrad hotbild. Men det viktiga är ju, herr talman, att vi får ett pliktsystem som håller oavsett hur hotbilden mot vårt land ser ut. Det är klart att innehållet kan förändras, men det är viktigt att vidmakthålla en grundläggande försvarsförmåga. Jag vill inte föregripa Pliktutredningen. Jag tycker att de skall få lite arbetsro, men jag vill poängtera det som jag talade om.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
Herr talman! Det betänkande som vi nu skall behandla bygger på ett antal motioner. Det är tolv motioner som är inlämnade under den allmänna motionstiden. I dessa motioner finns det sammanlagt 18 olika yrkanden som finns i utskottets betänkande. Flertalet av de här yrkandena är sådana som vi känner igen sedan tidigare. Det är förslag som har funnits tidigare och som riksdagen har behandlat för inte så länge sedan och avfärdat. Dock kan man säga att det kommit fram några nya. Det har förekommit diskussioner här från riksdagens talarstol om frivillighet i plikten, om ekonomisk kompensation och sådant som vi också känner igen från debatten tidigare. Som påpekats tidigare finns det en pliktutredning, nämligen 1998 års pliktutredning. Den arbetar för närvarande. Samtliga partier finns med i den, även de partier som har varit upp i talarstolen här i kammaren. Mig veterligen finns det all frihet för ledamöterna i utredningen att ta fram de frågor som kan vara angelägna för det partiet eller den inriktningen man själv företräder. Vi har en allmän värnplikt i Sverige, och det har vi inte för skojs skull. Det har vi för att den har prövats sedan lång tid och är fast förankrad i det svenska folkdjupet. Det är en allmän värnplikt som omfattar alla, men det har aldrig varit så att alla har tagits ut till tjänstgöring. Det har funnits olika skäl till detta. Det är bara behovet som har fått styra, det behov som behövs för det svenska totalförsvaret. Det är inga nyheter och inget konstigt i detta. Vi måste också ha en säkerhet i planeringen. Det har vi genom att vi har en plikt, en allmän värnplikt, vilken vi måste kunna planera för att försvara hela vårt långa land oavsett om det bor så många människor som det skulle behövas vid ett eventuellt behov att sätta försvaret på fötter. Behovet kan man diskutera. Men i den överenskommelse som finns i dag mellan de två ansvarstagande partierna, nämligen Socialdemokraterna och Centern, säger man att värnplikten kanske behöver omfatta upp till 20 000 personer och under en sexmånadersperiod. Men det skall vi fatta beslut om senare i särskild ordning. Det är klart att ersättningen är en mycket viktig del för dem som gör sin värnplikt. Det behöver vara någon form av ersättning, belöning, men kanske framför allt kanske en merit som ger möjligheter till en annan utveckling i det civila livet därefter. Det är något som Pliktutredningen diskuterar. Herr talman! Med detta lilla korta anförande vill jag yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande i dess helhet och avslag på den av Miljöpartiet till betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande under mom. 1, som behandlar den allmänna inriktningen av regionalpolitiken, och avslag på reservationerna 1 och Politiker kan inte skapa vare sig tillväxt eller nya jobb. Det som vi politiker kan och skall åstadkomma är goda förutsättningar för tillväxt, jobb, företagande och entreprenörskap. Hur dessa förutsättningar ser ut får konsekvenser. Är miljön för tillväxt den rätta växer företag, jobb skapas och välståndet stiger. Fel inriktning av politiken skapar miljöer som gör att företagen stagnerar, nyföretagandet avstannar och kreativiteten avtar. Och så småningom ökar arbetslösheten, och antalet jobb minskar. De förutsättningar som den förda politiken ger näringsliv och enskilda människor är helt avgörande för hur stort välstånd vi kan förvänta oss. Enkelt uttryckt: Med en politik som får människor att ta risker, sträva efter förkovran, spara, jobba och vilja gå framåt ökar möjligheterna till ett bra liv för varje individ varhelst han eller hon befinner sig i vårt avlånga land. Det är därför som varje politikers huvuduppgift är just att skapa förutsättningar för tillväxt och jobb. Men som alla noterar finns det olika recept på hur detta skall gå till. I betänkandet om den allmänna inriktningen av regionalpolitiken understryks hur viktigt det är att regional tillväxtpolitik ges en utformning och inriktning mot ett generellt bättre företagarklimat på bekostnad av olika bidrag. Bidrag bör växlas mot sänkta skatter och avgifter. Särskilt viktigt är att små och medelstora företag ges möjlighet att starta och växa. Att öppna för konkurrens inom den offentliga verksamheten skulle i många fall gynna kvinnors företagande och förbättra det regionala företagarklimatet. Ett mer dynamiskt företagarklimat för fler riktiga jobb kräver insatser på områden som i första hand inte är den traditionellt regionalpolitiska arenan. När det gäller skatterna, arbetsmarknaden, Sveriges engagemang i EU, regelförenkling och kunskapsutveckling saknar regeringen verktyg för att få i gång och öka drivkraften för den enskilde individen eller företaget. Det gäller på såväl det regionala som det nationella planet. Goda allmänna konkurrensvillkor eller konkurrensneutralitet blir alltmer de viktigaste begreppen vare sig man talar med företagare i Sorsele eller i Gnosjö. Man vill bort från bidrag och stöd, och därmed skulle regelsystemen minska i omfattning liksom antalet handläggare som har att behandla bidragsärenden och slutgiltigt avgöra vem som får bidrag, stöd eller vad nu alla dessa riktade insatser är inriktade mot. Det här är en plågsam process för många företagare. För att inte hamna i en ogynnsam konkurrenssituation måste man försöka få loss de bidrag och stöd som står till regionalpolitikens förfogande. Det tar tid att bläddra i bidragskatalogerna och författa ansökningar på ett korrekt sätt. Samtidigt har man ansvar för produktion och försäljning och känner förstås att tiden inte riktigt räcker till. Större företag har bättre möjligheter att kunna tillgodogöra sig bidragssystemet. Man kan avdela en anställd, eller också kanske man har en hel avdelning som sysslar med dylika uppgifter. Allt det här jag beskriver visar på problematiken med att vissa får och andra inte får sin ansökan bifallen. Konkurrensen sätts ur spel och kan leda till att företag utan stöd slås ut. Jordbruket är en grundförutsättning för en levande landsbygd. Men också för jordbrukets del är det hur tydligt som helst att i vart fall jämbördiga konkurrensförhållanden är en absolut nödvändighet för att behålla det svenska jordbruket. Här har en utredning slagit fast behovet av konkurrensneutralitet med i första hand våra grannländer för att inte äventyra det svenska jordbrukets framtid. Vi moderater anser att de förändringar som föreslås i den s.k. Björkska utredningen i allt väsentligt måste genomföras och det skyndsamt. Sänkt skatt på diesel och elenergi förbättrar möjligheten att behålla livsmedelsproduktion inom landet, och det ger gles och landsbygd välbehövliga arbetstillfällen. De här kostnadssänkningarna är en utmärkt regionalpolitik, men från regeringen hörs inte ett ljud. Det var en enig riksdag som beställde utredningen för att klarlägga jordbrukets konkurrensvillkor. Men när det gäller att gå från ord till handling och lägga fram förslag till förbättringar för jordbrukssektorn hörs ingenting från regeringen. Herr talman! Vi behöver handling, vi behöver förslag och inte fler eller mer av samtalsgrupper. Antalet regler och lagar som styr företagandet måste minska. Förenkla för näringsidkaren! Småföretagsdelegationen har lämnat ett omfattande material till förändringar - enligt min mening i rätt riktning - och de flesta av dessa förslag kan med omedelbar verkan genomföras. Just att förenkla regelsystemen måste ges högsta politiska prioritet. Exempel på regelförenklingar är förbättringar i momsuppbörd och skattekonton, F-skattsedel och enklare självdeklarationer. Alla företagare runt om i Sveriges land väntar på förslag från regeringen i den här riktningen. Gör något i den här riktningen för att underlätta för företagaren! Förslagen kostar i stort sett ingenting. Det är i stort sett att trycka på knappen. Jag undrar, och hela Företagarsverige undrar: Varför trycker inte regeringen på knappen och med beslutsamhet genomför dessa förslag till förenklingar? Herr talman! Vi har i dag en situation där företag, människor och kapital flyr Sverige. Den här vågen av utflyttning tenderar att drabba de delar av Sverige som har de sämsta förutsättningarna för jobb och tillväxt värst. Det märks först ute i skogslänen att det inte står rätt till i de ekonomiska förutsättningarna. Följaktligen är det också dessa regioner som har mest att vinna på en politik som har fokus på tillväxtbefrämjande åtgärder. Sambandet mellan konkurrenskraft, tillväxt och människors möjligheter att i större utsträckning än hittills bo kvar i sina bygder är för mig alldeles uppenbara. Vi måste inse att den gamla välfärdstanken byggde på att kompetens, kapital och företag var rörliga inom landets gränser. Det vi nu ser är ett gammalt system och tänkande som inte är anpassat till de nya förutsättningarna. Det innebär utflyttning av företag och människor som leder till utarmning av både skogslän och hela vårt land. Så länge vi inte får skattesystem, arbetsrättsregler, lönebildning och avbyråkratisering som håller måttet jämfört med andra viktiga länder i vår närhet kommer den här tendensen att fortgå. Jag håller med näringsministern om att näringslivsklimatet i Sverige kräver världsklass. Men det räcker inte med retorik, utan det krävs också skarpa förslag i absolut världsklass. Jämför gärna med vad som gäller för våra idrottsmän och idrottskvinnor! Vem skulle över huvud taget tänka sig en situation där skidåkaren eller hockeyspelaren från Sverige inte hade en minst lika bra utrustning som alla konkurrenterna? Samma förhållande gäller givetvis även för våra företag. Det företag som har den bästa kvaliteten på en produkt och bästa priset får ordern, eller tjänsten. Endast ett företag kan vinna ordern. Det gäller följaktligen att ha de bästa förutsättningarna för att det hela skall kunna gå vägen. I fråga om reservationen om statlig verksamhet vill jag särskilt betona vikten av en helhetssyn när verk och myndigheter står i begrepp att genomföra omstruktureringar och liknande. Beslut om förändringar som görs mot bakgrund av besparingsskäl och annat måste föregås av konsekvensanalyser. Här finns ett tydligt regionalpolitiskt ansvar. Nedläggningen och flytten av häktet i Östersund är ett exempel på där den här helheten saknades. För kriminalvården innebar nedläggningen och flytten till Härnösand en besparing. Men för polis och åklagare uppstod en motsvarande fördyring på grund av långa och dyra resor till häktet i Härnösand. Facit blev ingen besparing och försämrad samhällelig service. Det var ett dåligt beslut som inte kan accepteras. Herr talman! Jag har i mitt anförande uppehållit mig vid frågor om och samband mellan tillväxt, företagande och konkurrenskraft, och jag har försökt att klargöra de åtgärder som måste till för att företag skall startas och för att få företag att växa. Mot bakgrund av den utflyttning som sker från skogslänen och av att befolkningen förra året minskade i 210 av 285 kommuner är min enkla fråga till regeringspartiet: Varför förbättrar ni inte företagarklimatet i det här landet? De arbetslösa runtom i landet förtjänar ett besked från er sida.

Herr talman! Invånarantalet i skogslänen har under de senaste åren kraftigt minskat. Antalet flyttlass ökar och utflyttningen från inlandet till kuststäder och storstadsregioner accelererar. Den viktigaste orsaken är svårigheten att få ett arbete. Åtgärder måste naturligtvis till när det gäller att skapa nya jobb för att få stopp på befolkningsminskningen. Samtidigt är det viktigt att betona att det inte finns några enkla eller entydiga lösningar. Urbanisering och centralisering är inga typiskt svenska problem, snarare globala problem. För att kunna uppnå de stolta svenska ambitionerna om att hela Sverige skall leva måste en framgångsrik regionalpolitik föras. En framgångsrik regionalpolitik bygger på en helhetssyn. Den politiken bygger på regionens egna förutsättningar. En framgångsrik regionalpolitik har en stark lokal och regional förankring. Den förmår att mobilisera regionens egna utvecklingskrafter. En framgångsrik regionalpolitik innebär att regionen själv mobiliserar resurser för angelägen samhällsservice och utveckling. En framgångsrik regionalpolitik innebär också, och det är viktigt att poängtera detta, att staten har det övergripande ansvaret för den regionala balansen. Skogslän, jordbruksbygd och landsort har i grunden goda utvecklingsförutsättningar men har under flera år tampats med svåra strukturproblem. Till de starka sidorna hör naturresurserna, en framgångsrik exportindustri och en - med tanke på den geografiskt stora ytan - god infrastruktur och samhällsservice. De främsta hoten mot den regionala utvecklingen i glesbygd har under senare år varit en negativ befolkningsutveckling, neddragningar inom den offentliga sektorn, en ensidig näringsstruktur, vikande sysselsättning och en lägre utbildningsnivå. Särskilt oroväckande är att nettoutflyttningen till en betydande del består av kvinnor och unga välutbildade människor. Det är viktigt att finna metoder för att stoppa och vända den pågående utflyttningen från de allt glesare regionerna. Alla är i grunden förlorare i den folkomflyttning som just nu pågår. Den nuvarande utvecklingen drabbar inte bara de mindre kommunerna. Storstäder och länscentrum brottas inte bara med trafikproblem och sjukvårdskris utan även med bostadsbrist, samtidigt som segregation, kriminalitet och social utslagning breder ut sig. På sikt är det ekonomiskt, miljömässigt och socialt - ja, rent mänskligt - ohållbart att inte utnyttja hela landets resurser. Forskning visar att de flesta som försöker fly från arbetslösheten i exempelvis skogslänen ofta flyttar till fortsatt arbetslöshet, men utan det sociala kontaktnät som fanns på hemorten. Det finns, trots den i viss mån mörka bild som jag här målar upp, en mängd goda exempel på att människor med kraft och engagemang lyckas utveckla sin egen hembygd vad beträffar både näringsliv och livskvalitet. Själv är jag glesbygdsbo och aktiv i fråga om landsbygdsutveckling, och jag är mycket väl bekant med de positiva och kreativa idéer som frodas där. Det s.k. underifrånperspektivet kan i det sammanhanget inte nog betonas. Det är också viktigt att peka på den nödvändiga breddning av näringslivet som måste ske, en breddning som med fördel kan bygga på varje regions unika förutsättningar. Den tillväxt som sker inom t.ex. tjänste och utbildningsföretagande måste till en större del kunna komma i landsbygd och glesbygd. Produktion och sysselsättning som baseras på naturtillgångar måste, och kan, utvecklas. Genom att utveckla vidareförädling, utvecklingsarbete, forskning, administration och miljöteknik som är knutna till regionens naturtillgångar kommer en förnyelse av näringslivet i landsbygd och glesbygd att kunna ske. I det sammanhanget är de aviserade 1 500 utbildningsplatserna inom företrädesvis stödområde 1 viktiga. Det är betydelsefullt att man på den lokala nivån bygger upp en kompetens för att hantera den utbildningssatsningen. Förhoppningsvis kan en del av den lokala och den regionala problematiken med merkostnaderna lösas. Vid ett flertal tillfällen har riksdagen behandlat förslag om att återföra en liten del av vattenkraftens vinster till de kraftproducerande länen. Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att en del av vinsterna från vattenkraftsproduktionen skall återföras till de norra skogslänen. 1 öre per producerad kilowattimme skulle motsvara drygt 500 miljoner kronor. De län som genom att bidra med sina naturresurser, och som kraftigt bidragit till Sveriges tillväxt, kunde på det sättet få en stabil återbäring. Det är viktigt att påpeka att de resurser som skulle skapas genom en sådan överföring måste ligga under stark demokratisk kontroll. En idé kan vara att kommunerna gemensamt hanterar de här resurserna för satsningar på att skapa trygghet och framtidsmöjligheter. Exempel på sådana satsningar kan vara infrastrukturella satsningar, utbildningssatsningar eller satsningar på marknadsföring. Det borde vara självklart att den nyligen beslutade utredningen om den framtida regionalpolitiken gavs ett tilläggsdirektiv att studera frågan om vattenkraftsvinsterna och att lägga fram förslag till metoder för att återföra en del av vinsterna. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservation 3. Riksdagens beslut våren 1998 om regionala tillväxtavtal är ett steg i rätt riktning, samtidigt som de visar på brister i den demokrati som finns på regional nivå. Vänsterpartiet har i ett flertal sammanhang fört fram tanken på ett länsparlament som den naturliga politiska nivån i länen. Med den ökade betydelsen vad gäller den regionala nivån verkar en sådan demokratisk utveckling alltmer nödvändig. När vikten av ett underifrånperspektiv alltmer betonas både från delar av statsapparaten och från en folkrörelse som Hela Sverige skall leva verkar det alltmer otidsenligt att länsstyrelserna, som är statens förlängda arm ute i länen, skall handha utvecklandet av tillväxtavtal. Skall de nå framgång behövs verkligen en demokratisk förankring, där man tar till vara den lokala initiativkraften. Det är och kommer att vara viktigt att göra de regionala frågorna tydliga och därmed också politiskt/demokratiskt intressanta. Det är i det här sammanhanget viktigt att notera det uttalande som Nationellt resurscentrum för kvinnor gjort med anledning av tillväxtavtalen. Man konstaterar att om tillväxtavtalen skall få en legitimitet i länen är det nödvändigt att såväl det kvinnliga som det manliga perspektivet kommer med i avtalstexterna. Det är dessutom nödvändigt att styra olika sorters bidrag på ett sätt som gör att kvinnor och män får del av dem till 50 %. Min och Vänsterpartiets förhoppning är att genusperspektivet är tydligt i de tillväxtavtal som skall gälla från januari 2000. Uttalandet från Nationellt resurscentrum är också viktigt ur den synpunkten att det med ett konkret exempel visar på behovet av nationella och regionala resurscentrum. Vänsterpartiet utgår från att permanent finansiering för dessa kan hittas. Vänsterpartiet har i reservation 2 tydliggjort sin syn på betydelsen av jämställdhetsperspektiv i regionalpolitiken. För bl.a. tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till denna reservation. Vänsterpartiet kommer att stödja reservation 1. Detta gör vi bl.a. med en viss förhoppning om att den regionalpolitiska utredningen på allvar beaktar jämställdhetsproblematiken. Beträffande de förhoppningar som knyts till tillväxtavtalen tror jag att man skall ha en något försiktig hållning. Utskottets skrivning, att om något i processen med framtagandet av tillväxtavtal inte skulle visa sig fungera helt effektivt har man ändå vunnit viktiga erfarenheter för framtiden, är naturligtvis klok. Det är troligen inte sista gången som regionala tillväxtavtal skall utformas. Nästa gång man har med sig nya erfarenheter. En framgångsrik regionalpolitik förutsätter förutom resurser också ett brett regionalt, lokalt engagemang. En regionalpolitik värd namnet måste också bygga på solidaritet och rättvisa. Tillväxtavtalen är ett steg i rätt riktning. Vänsterpartiet är och kommer att vara med i det fortsatta arbetet för en hållbar tillväxt i hela Sverige!

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 4 och 5 vad gäller mom. 3 och 6 samt bifall till utskottets hemställan under mom. 1 i betänkande NU5 Vissa regionalpolitiska frågor. I betänkandets inledning redovisar utskottet befolkningsutvecklingen i vårt land. Det är alldeles klart att de vikande talen i nästan alla län inger bekymmer. En djupare analys av orsakerna till och hur de vikande talen fördelar sig inom länen skulle vi kristdemokrater välkomna. Vi tror att en av orsakerna till att många yngre kvinnor och män väljer att bosätta sig i tätorter eller större städer då man bildar familj är att det är så mycket enklare att klara barnomsorgen där. Många kommuner har svårigheter att ordna dagis på landsbygden. Och oavsett om den omsorg som står till buds är kommunal eller privat är det oftast transporter som måste till, med längre eller kortare sträckor i den egna bilen för att det skall fungera, med ty åtföljande kostnader. Vi kristdemokrater menar att vår familjepolitik med vårdnadsbidrag till stor del skulle avhjälpa denna orsak till landsbygdens avfolkning. Frågan om familjepolitiken hör visserligen till ett annat politikområde men hänger samman med regionalpolitiken så till vida att finns det inget folk ute i bygderna då behövs det heller ingen regionalpolitik. I den allmänpolitiska debatten den 22 januari välkomnade jag utredningen om regionalpolitiken vars direktiv presenterats någon dag tidigare. Då hade jag inte sett direktiven. Nu kan jag konstatera att det klart sägs ut i dessa att egentligen är det den stora regionalpolitiken som är avgörande för den framtida regionala utvecklingen. I den lilla regionalpolitiken sätter tydligen socialdemokraterna hoppet till de s.k. regionala tillväxtavtalen. Det är dessa avtal som skall bli själva drivfjädern i den framtida regionalpolitiken. Ett tecken på det är att kommittén inte skall lämna några förslag till ny eller ändrad indelning i stödområden. Geografisk indelning hör till de regionala satsningar som sker med EU:s strukturfondsmedel, heter det i direktiven. Förhandlingarna om dessa strukturfondsmedel, om hur de skall fördelas, om regler och målområden m.m. är just i dessa dagar inne i slutskedet. För den inhemska lilla regionalpolitiken är det skapande av tillväxtavtal som gäller, det är den förväntade lösningen med stort L. Den 15 april skall förslagen från länsstyrelser och självstyrelseorgan föreligga på departementet för att därefter manglas till färdiga och undertecknade avtal i höst. Det är socialdemokraternas linje. I reservation 5, som handlar om regional näringspolitik, påpekar vi kristdemokrater tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet, att det är inte planer och politisk styrning som är huvudspåret för att främja den tillväxt vårt land är i så stort behov av. Det är förenklade regler och mer frihet som behövs enligt vår mening. Vi tror, tyvärr, att socialdemokraternas och regeringens tilltro till tillväxtavtalens möjligheter är överdrivet optimistisk. Regeringen har utlovat förslag i vårpropositionen om förenklingar av reglerna. Det är förändringar som bygger på de förslag som ett antal län sänt in till Näringsdepartementet. Meningen är att dessa nya och förhoppningsvis enklare regler skall tillämpas inom ramen för tillväxtavtalen. Det skall faktiskt bli intressant att se om det kommer några regeringsförslag av detta slag i vårpropositionen. Vi har många gånger tidigare hört talas om tillväxtfrämjande åtgärder som skall presenteras "i nästa proposition". Nu är det "upp till bevis" som gäller. Herr talman! De flesta jordbruksföretag är att räkna som små landsbygdsföretag. För en levande landsbygd är just dessa mindre jordbruksföretag livsviktiga. Det finns ingen med bättre förutsättningar att t.ex. hålla landskapet öppet än en bonde som håller djur. Men då måste de sammantagna villkoren ge honom en chans att överleva med drägliga villkor. Just nu ser det dystert ut för mjölkbönderna i skogs och mellanbygden. En del av de förbättrade villkor som behövs är att t.ex. el och dieselbeskattningen ändras, dvs. att skatteryggsäcken lyfts av. Jag förväntar mig att skattesamtalen mellan partierna härvidlag kommer att ge resultat. Jag är övertygad om att historieskrivarna i framtiden i så fall kan visa att det var dessa beslut som blev de viktigaste besluten med regionalpolitiska konsekvenser som detta riksmöte fattade. Ur avsnittet om den allmänna inriktningen av regionalpolitiken vill jag kommentera avsnittet om postservice. En viktig förutsättning för bosättning på landsbygden är en väl fungerande postservice. En del i denna funktion är den s.k. kassaservicen. Betalserviceutredningen har för kort tid sedan i betänkandet Kassaservice lagt fram förslag om att dra ned denna service från fem dagar till en dag i veckan. Det inger starka betänkligheter. Jag och min familj bor sedan 30 år på landsbygden och har i alla år betjänats av lantbrevbärare - en service som fungerar alldeles förträffligt. Posten betalas med 200 miljoner kronor ur statskassan i år för upprätthållande av nuvarande servicenivå. Vi noterar att Posten och tidningsutbärningsföretagen på många håll i vårt land använder samma brevlåda, i vilken man med några timmars tidsskillnad lägger post respektive tidningar. Detta, att två bilar kör samma vägsträckor med likartade arbetsuppgifter, kan knappast betecknas som rimligt och är definitivt inte miljömässigt försvarbart. Vi kristdemokrater menar att en samordning av dessa två tjänster borde vara en möjlighet att sänka statens kostnader utan annan försämring av servicenivån än att tidningarna hamnar i prenumeranternas brevlådor några timmar senare på förmiddagen. Vidare vill jag nämna att den kristdemokratiska kommittémotionen N274 pekar på lanthandelns betydelse liksom på vikten av stöd till annan kommersiell service. Den pekar också på de samverkansmöjligheter det finns med verksamheter som apotek, post, försäkringskassa och kommunal service. Jag vill också lägga till bensinstationer i den mån de finns. I ett annat avsnitt tas i motioner av Vänsterpartiet och Centerpartiet upp frågan om återförande av en del av vattenkraftens vinster till de elproducerande länen. Denna fråga har tidigare varit och är fortfarande en stor fråga för kristdemokraterna, särskilt i norra Sverige. Vi har i en motion till skatteutskottet tagit upp frågan ur ett något annat perspektiv. anför de kristdemokratiska reservanterna följande: "Den fastighetsskatt som i dag tas ut på elproduktionsenheter aktualiserar ett kristdemokratiskt förslag som skulle gynna de vattenkraftsproducerande länen. Vårt förslag är att fastighetsskatten i ett längre perspektiv växlas över till en kommunal fastighetsavgift. Detta skulle bli en mycket kraftfull regionalpolitisk insats, inte minst för de län som producerar el baserad på vattenkraft." Herr talman! I avsnittet om den allmänna inriktningen av regionalpolitiken sägs det: "I stället för den hittillsvarande inriktningen på många olika och komplicerade bidragsformer bör inriktningen vara att näringslivet ges mera generella villkor för ett bättre företagande och entreprenörskap." Det sägs också: "Bidrag bör växlas mot sänkta skatter och avgifter." Och vidare: "Näringspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv." Javisst är det så. Detta är ett tillkännagivande som jag hoppas att kammaren så småningom kan rikta till regeringen. Tage på sin tid. Med deras bildspråk som hjälp vill jag ropa ut: Låt människor få känna att det är vår, att de släpps ut i frihet för att ta ansvar. Det viktigaste för landsbygdens utveckling är ett friskt och livaktigt näringsliv. Släpp loss med en ny inriktning av villkoren för företag och företagande! Låt oss få uppleva ett perspektivskifte. Huvudspåret för tillväxt är att tro på människors vilja och förmåga, att visa dem ett genuint förtroende, att ge förutsättningar och möjligheter. Då kommer människor att visa att det fungerar. Det blir tillväxt när man inte krånglar till det i onödan.

Herr talman! Jag har en fråga angående tillväxtavtalen. Harald Bergström uttryckte en ganska stor tveksamhet till om tillväxtavtalen över huvud taget kunde åstadkomma någonting. Jag uttryckte i mitt anförande att man kanske inte skulle ha en alltför stor förhoppning, men det finns i alla fall en stor skillnad mellan våra sätt att uttrycka oss. Jag tycker att det finns en viktig princip i tillväxtavtalen, nämligen den att man har en ambition att ge större möjligheter för regionerna att besluta om resurserna. Man för ut beslut regionalt och lokalt till regionerna. Det tycker jag som vänsterpartist är positivt. Min fråga är: Delar kristdemokraterna den uppfattningen att det är väsentligt att föra ut beslutsfattande lokalt och regionalt?
Herr talman! Ja, det gör jag. Jag noterade Lennart Gustavssons tveksamhet - om jag får kalla det så - inför tillväxtavtalen. Men jag noterade också Lennart Gustavssons tal om underifrånperspektivet. Vi ser en stor risk för att det inte blir något underifrånperspektiv utan att det på många håll i landet - men det vet jag inte så noga - blir ett ovanifrånperspektiv även när det gäller tillväxtavtalen. Då tror jag att de slår slint. Det är nog den stora risken för att tillväxtavtalen inte lyckas så väl. Det vore bra om tillväxtavtalen lyckades, men jag är tveksam. Jag tror att man är överoptimistisk. Vidare: Det s.k. regionala tillväxtkapitalet har definierats. Jag ifrågasätter verkligen om de stora belopp som det handlar om är tillgängliga för omdisposition såsom man på många håll vill göra gällande i fråga om tillväxtavtalen.

Herr talman! Jag kan bara kort redogöra för min egen erfarenhet som jag har från arbete med tillväxtavtal i Västerbotten. Där har vi lyckats att hantera frågan om ett ganska brett partnerskap. Förra veckan var 200 personer samlade i Lycksele för att diskutera just tillväxtavtal. Det är intressant att notera att en stor andel företagare var närvarande. Det har tillsatts en mängd olika arbetsgrupper runtom i länet. Det viktiga i den tillväxtavtalsverksamhet som har pågått i Västerbotten har varit den process som denna verksamhet har utlöst. Det pågår diskussioner och en mängd aktiviteter som är knutna till tillväxtavtalet. Detta kommer att ha positiv betydelse även om det inte syns i tillväxtavtalet.
Herr talman! Jag vet att det finns ett bra regionalt partnerskap i flera län. Jag har också noga följt det som sker i mitt eget hemlän, Kronobergs län. Men jag har också registrerat den tveksamhet och den ovana som företagarna känner vid samtalen med det som de ibland uppfattar som myndighet. Jag har också från andra län hört att man inte alls har det angreppssättet på problemställningen som man möjligen har haft i våra båda hemlän, och det gör mig tveksam. Lyckas det, då är det bra. Men misslyckas det, ja, vad händer då?

Herr talman! Syftet med regionalpolitiken känner vi alla till. Det är att utjämna skillnader, att så långt det är möjligt skapa rättvisa villkor, att ge gemensamma förutsättningar för företagande och entreprenörskap. Detta skall gälla för både kvinnor och män, för både inland och skärgård. Jag tror inte att det räcker med glada tillrop om självständighet för att skapa denna förutsättning för tillväxt. Det måste också skapas någotsånär lika förutsättningar. Enligt vår mening är en fungerande regionalpolitik beroende av en mängd olika faktorer. Till att börja med måste man ha en politisk ledning som har en vilja att driva en kraftfull regionalpolitik som gör skäl för namnet. Detta är det grundläggande. Vi från Centerpartiet vill betona att det är dags att se över fler än de ordinarie verksamheterna. Jag tänker då i första hand på den nya tekniken inför framtiden.

Centerpartiet vill ge förutsättningar för att tekniken skall komma alla till del till rimliga kostnader. Vi från Centerpartiet anser att tillgängligheten till den nya tekniken är en ödesfråga för morgondagens förutsättningar att bedriva verksamhet runtom i vårt land. Vi anser också att staten har ett grundläggande ansvar, inte enbart för utbyggnad av elektroniska motorvägar utan även för s.k. mindre vägar - om jag får göra den jämförelsen. Att tro att enbart marknaden skall klara av en regional utveckling av den nya tekniken är enligt vår mening orealistiskt. Vi betonar också att man på allvar måste ta itu med frågan om en likvärdig grundservice, t.ex. inom post och tele i vårt land. Utvecklingen pekar på ett sådant behov. När det gäller kommunikationsområdet har självfallet våra vägar - de mera vanliga vägarna - stor betydelse. Det finns mycket övrigt att önska beträffande drift, underhåll och bärighet i vårt vägsystem, i praktiskt taget hela landet. Dessa brister kostar årligen våra basnäringar mycket stora belopp. Jord och skogsbruket är också en utomordentligt viktig förutsättning för regional utveckling. Dessa näringsgrenar måste ges konkurrensförutsättningar som är likvärdiga med våra grannländers. Lantbrukarna är också motorn i landsbygdsutvecklingen. Herr talman! En utredning om den framtida regionalpolitiken skall starta. Det är bra, men den politiska diskussionen om dessa frågor får därmed inte stoppas undan. Utredningen har enligt min mening många angelägna uppgifter, bl.a. att se över bristerna i samordning mellan olika samhällssektorer. Bolagiseringar, regionaliseringar, avregleringar och privatiseringar har skapat ett svåröverblickbart lapptäcke av organisationer. När det slutligen gäller regionalpolitikens allmänna inriktning är det Centerpartiets uppfattning att vi självfallet fullt ut skall nyttja de möjligheter som Herr talman! Betänkandet innehåller även ett avsnitt om återförande av en del av vattenkraftens vinster till regionerna. Denna fråga är inte ny i riksdagen. Den har också berörts här tidigare. Under 1998 har på initiativ av kommunförbunden i de sju skogslänen startats en samverkan för att finna former för hur en sådan regional återföring av medel kan ske. I vårt grannland Norge har man ett organiserat system som tar hänsyn till olika faktorer förutom vinsten. Det gäller bl.a. upplåtelse av ledningsmark, uppdämda arealer m.m. Det är enligt min mening mycket märkligt att ett så starkt och gemensamt regionalt intresse från över 70 kommuner har fått ett så röstmässigt svagt utslag i näringsutskottets behandling. Det är vårt förslag att ge regionalpolitiska utredningen i uppdrag att utreda frågan och studera olika möjligheter till lösningar. T.ex. skulle medel från vattenkraften kunna komplettera andra former av regionalpolitiska insatser. Det borde vara möjligt för alla parter att ställa upp på ett sådant utredningsförslag. Systemet fungerar väl i Norge, och visst borde detta också vara möjligt i vårt eget land. Eller är norrmännen duktigare även på detta område? Frågan har tidigare ställts här i kammaren i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3

Herr talman! I dagens debatt om vissa regionalpolitiska frågor, betänkande NU7, tas allt viktigare och mer och mer angelägna frågor upp för diskussion och beslut. Jag vill först yrka bifall till reservationerna 4 och Regionalpolitik handlar ju i grunden om synen på fördelningen av landets gemensamma resurser. Vi skall leva för varandra och ta vara på de möjligheter som våra gemensamma insatser ger - privata, kommunala eller statliga satsningar inräknade. Fördelningspolitik och regionalpolitik är det svårt att skilja på i mina liberala ögon och i vad jag hör i mina liberala öron. Några exempel är: Varför skall allt lokaliseras till eller nystartas i storstadsområdena? Varför är kulturutbudet så ojämnt fördelat? Varför är kommunalskatten så ojämnt fördelad? Stockholm kan man ju inte förneka att det finns mycket sanning i de frågor som jag räknat upp. En som själv många gånger har ställt frågorna - då utan erfarenhet - kan intyga för likatyckare att påståendena i stora stycken är riktiga. Att utlokalisera mera är nog den bästa vägen mot ett jämställt samhälle. I Folkpartiet är vi motståndare till selektiva stöd som förstör konkurrensmöjligheten, men vi är ett parti som är för en jämlik politik även i fördelningshänseende. Vi vill att det skall finnas arbete, skola, vård och omsorg i god miljö var man än bor i landet. För att köpa biljetter till flyg eller tågresan eller för att låna pengar hos SBAB kan man bara slå ett telefonnummer och hamna i Arvidsjaur, Mora eller Karlstad. Servicen är lika god för kunden, och den servicekvinna eller man som svarar bor i en bra ort, kanske där hon eller han är uppväxt. Hon eller han trivs på orten, skapar öppet landskap och uppfostrar lyckliga barn i en sund miljö. Med detta säger jag att Folkpartiet förordar en fortsatt utlokalisering av både privata och statliga företag till Lands och Glesbygdssverige. I de privata företagen måste det dock ske efter företagarens egen bedömning. Men statens möjligheter till utlokalisering bör styras även av politiska beslut. Annars sker inga utlokaliseringar. Detta är fullt förståeligt om man i sitt arbetsliv aldrig har sett längre än till Södertälje och Uppsala. En satsning bör ske på infrastruktur, i första hand på vägar. I dag är det nästan lika viktigt med IT struktur. Att ge lika chans till lokalisering runt om i Regionsverige är mycket viktigt. Värmland, mitt hemlän, skall nu vara med i den nya regionalpolitiken och skall räddas med tillväxtavtal. Jag kan inte förstå hur det skall bli möjligt att tävla på lika villkor. E 18 genom Värmlands pulsåder har åderbråck på många ställen. Vägarna 45, 61, 62, 63 samt grusvägnätet i sin helhet är beviset för en ojämlik satsning på en regionalpolitik som vi tidigare har haft i detta land. Jag hoppas att alla har sett en tjällossning vid ett besök i dag i rännarbanan, där Jämtlands vägar visades på video. Så ser det ut i Regionsverige. Låt oss satsa våra gemensamma medel på att skapa ett företagsklimat som inger glädje i företagandet och som ger företagare legitimitet som viktiga samhällsbyggare. Ge småföretagare ett regelverk som är hanterbart. Fördela våra gemensamma regionalpolitiska resurser så att man kan nyetablera i Årjäng, Lycksele, Hagfors och Munkfors på lika villkor som i storstadsområdena, eller rättare sagt de positiva tillväxtområdena som Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och ytterligare några platser som räknas som positiva tillväxtområden. Tävla på lika villkor i hela landet, så skapas en positiv tillväxt för hela Sverige. Det är min övertygelse.

Herr talman! Jag vill närmast ställa frågan till Folkpartiets företrädare om jag hörde rätt eller fel. Är det rätt uppfattat att man skulle satsa på ett fåtal orter, så skulle vi få tillväxt i hela landet?
Herr talman! Det är inte rätt uppfattat. Jag räknade upp några orter som var satsningsbara, bl.a. Årjäng, Lycksele, Hagfors och Munkfors. Jag vet att Åke Sandström bor i närheten av liknande orter som behöver såväl väg som järnväg och IT-satsningar för att de skall överleva i framtiden. Det handlar om tillväxt på lika villkor.

Herr talman! Befolkningen i skogslänen minskade förra året med närmare 14 000 personer. Det är naturligtvis ytterst allvarligt, särskilt som det verkar vara en accelererande utveckling. Lennart Gustavsson har gjort en bra genomgång av många av problemen för skogslänen, och även av en del av möjligheterna. Jag skall inte upprepa det han sade, men det är utan tvekan viktigt att göra en genomgripande, ordentlig översyn av regionalpolitiken. Den utredning som nu tillsätts har fått omfattande direktiv, och det är bra. Eftersom en stor del av betänkandet handlar om utredningen vill jag uppehålla mig lite vid den. Den skall behandla både den stora och den lilla regionalpolitiken, och dessutom samordningen med EU politiken. Den skall handla om förutsättningarna för utveckling i glesbygd såväl som i andra områden i landet som har problem. Den skall behandla utbildning, kultur och företagsamhet i vid bemärkelse. Allt skall ses i ljuset av att jämställdheten mellan kvinnor och män skall öka och att miljöutvecklingen måste vara hållbar. Bl.a. skall kommitténs arbete utgå från lokala arbetsmarknader som minsta enheter och utvidgas till att avse förhållanden inom större regioner. Det låter för mig som ett underifrånperspektiv. Den skall ta upp glesbygdens och landsbygdens framtida utvecklingsmöjligheter och näringslivsförutsättningar. Det gäller bl.a. småskalig livsmedelsförädling och andra verksamheter som behöver vidareutvecklas med hänsyn till bl.a. sysselsättning, miljö och turism. Den skall även lämna förslag vad gäller glesbygdens och landsbygdens roller vid omställningen till ett ekologiskt och kulturellt hållbart samhälle. Den skall belysa de särskilda behoven hos mycket små företag, s.k. mikroföretag, och kooperativa företag. Den skall i alla väsentliga frågor beakta hur den framtida regionalpolitiken kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Utredningen skall också ta fram mål och effektmål så att den framtida regionalpolitiken blir möjlig att utvärdera. Herr talman! Något som jag skulle önska är att utredningen tog upp hur viktigt det är med vildlaxens fortlevnad, älvdalarnas laxfiske och den betydelse som detta skulle kunna ha för turismen och försörjningen i norr. Tyvärr får inte sådana motioner behandlas under ämnet regionalpolitik, men jag hoppas att utredningen ändå tar tag i dessa frågor. Herr talman! Något som bör glädja alla partier i riksdagen är att den idoge Olle Olsson från Jämtland, vars företag gick i konkurs på grund av myndigheternas agerande, får vara med och vända utvecklingen nu. Hans fall ger resultat i majoritetsförslaget och i reservation 1. Lydelsen är i båda fallen densamma. Jag citerar: "Enligt utskottets sätt att se är det viktigt att i framtiden förhindra att företagsstöd kan sätta konkurrensen ur spel på ett sådant sätt att företag utan stöd slås ut. Utskottet utgår från att denna fråga analyseras av utredningen med syfte att strama upp politiken på detta område." Det här är viktigt och ett steg framåt. Det är mycket bra. Riksdagen kommer snart i ett annat sammanhang att ta upp kapitalförsörjningen till små företag, regelförenklingen och även den tredje sektorns, kooperativens och den sociala ekonomins, möjligheter. Dessutom kommer i maj en redovisning av kartläggningen av vilka särskilda svårigheter som kan möta invandrarna när de vill starta och utveckla egna företag. De här uppdragen, och dessutom helheten av de uppdrag som utredningen har fått eller som är i gång på annat håll, gör att jag ändå känner ett visst hopp om att den negativa utvecklingen i glesbygden skall gå att vända. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Jag yrkar också bifall till reservation 3. Jag vill att regionalpolitiken ändras så att vinsterna från vatten, skog och malm får stanna i de regioner där de genereras. Det känns som en kolonial situation när vinsterna från våra naturresurser går till statskassan och vi sedan måste stå med mössan i hand och be om bidrag för att klara oss. Nej, låt oss behålla det som egentligen tillkommer oss så kanske vi slipper käxa om bidrag. I denna reservation handlar det om vinsterna från vattenkraften. Vi har naturligtvis en del olika tankar om hur återföringen skulle kunna göras och om hur mycket av resurserna som borde återföras, men jag tycker att denna fråga med fördel borde kunna utredas av den regionalpolitiska utredningen. När det gäller reservation 4 har jag faktiskt samma åsikt som de borgerliga partierna och de övriga i utskottet. Alla vill se utflyttningar och effektiviseringar av statliga verk och verksamheter, och jag uppfattar att alla krav är tillgodosedda genom tidigare, pågående och planerat arbete. Därför tycker jag inte att reservation 4 behövs. Det finns ett smolk i bägaren, men det tas inte upp i någon av de aktuella motionerna. 1990 bestämde riksdagen att omlokalisering av central statlig verksamhet i första hand borde ske till stödjepunkterna, dvs. till länscentrum eller vissa andra orter i anslutning till stödområdet. Jag tycker inte att omlokaliseringar i första hand skall ske till länscentrum. Det kan finnas andra viktiga saker att ta med i beräkningen. Det beslutet skulle jag alltså gärna stryka, men något sådant förslag finns inte med. I reservation 5 säger tre av de borgerliga partierna att regeringen har en övertro på tillväxtavtalen. Det visar sig väl. Jag tycker inte att det är mycket att rösta om egentligen. Men med anledning av det här, och med anledning av jämställdhetsdebatten tidigare, vill vi att det tillförs ett jämställdhetsperspektiv på tillväxtavtalen. Vi vill att regeringen följer upp denna fråga. Kommer kvinnorna med i processen med att utarbeta de regionala tillväxtavtalen? Nationellt resurscentrum för kvinnor gjorde i oktober förra året en kartläggning av hur kvinnorna är representerade i de regionala partnerskapens beslutsgrupper. Det finns klara signaler om att det är alldeles för få kvinnor med i detta arbete. Vill man nå bestående resultat med de regionala tillväxtavtal som regeringen nu satsar på gäller det att skapa en bra social infrastruktur och jämlika könskontrakt.

Fru talman! Det har varit en intressant och spännande debatt fram till middagsuppehållet. Det återstår att se hur det blir i fortsättningen. Jag har förstått, fru talman, att vi kan hålla på till kl. 23. Men det skulle innebära att vi får begära en väldig massa nya anföranden för att detta skulle kunna genomföras. Ola Sundell ställde ett antal frågor inledningsvis om vad som görs för företag och de arbetslösa runt om i vårt land. Han var kritisk mot den politik som vi socialdemokrater för. Jag får ha respekt för Ola Sundells uppfattningar. Om jag skulle räkna upp alla de åtgärder som den socialdemokratiska regeringen har vidtagit sedan regeringsskiftet 1994 och i och med det senaste valet kanske vi skulle kunna hålla på till kl. 23. Det är mängder av åtgärder på det arbetsmarknadspolitiska området där vi skall betvinga arbetslösheten. Målet är fortfarande att arbetslösheten skall vara halverad år 2000, ned till 4 %. Vi har lagt fram mängder med konkreta förslag och åtgärder för att förbättra företagens situation. Vi kan konstatera att vi har ett rekordhögt nyföretagande. Sedan 1997 har det startat 28 720 nya företag. Det är den högsta siffra som har uppmätts av SCB sedan man startade mätningar. Vi ser att antalet företagskonkurser nu är de lägsta under hela 1990 talet. I genomsnitt har konkurserna minskat med Av de 47 största företagen på tidningen Fortunes lista har 25 valt att lägga sina regionala huvudkontor i Sverige. Sverige har det bästa innovationsklimatet i EU. Det har OECD kommit fram till när man har mätt antal registrerade patent, satsning på forskning och utveckling, antal artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter samt andel av industrin som är högteknologisk. Den här listan, fru talman, skulle kunna göras väldigt lång i fråga om vad som faktiskt har gjorts och görs när det gäller att Sverige skall vara ett bra land att verka i som företagare, ett bra land att arbeta i som löntagare och ett bra land att leva i som människa. Regeringen beslutade den 1 januari i år att tillsätta en parlamentarisk kommitté som skall lämna förslag om på vilket sätt den framtida regionalpolitiken skall utformas och inriktas under 2000-talets början. Skälet till att utse en utredning är bl.a. att de förutsättningar som ges för att bedriva regionalpolitik i vårt land och i vår omvärld är annorlunda i dag. Vi kan konstatera att faktorer som en snabbare utveckling av informations och produktionsteknik samt den internationaliserade ekonomin och Sveriges medlemskap i den europeiska unionen gör att också regionalpolitik påverkas av förändringsprocessen. Vi ser nu också att den stabila befolkningsutveckling som vi hade under delar av 1970 och 1980-talen håller på att förändras med kraftiga befolkningsomflyttningar som följd. Folkmängden har på senare år minskat kraftigt, inte bara i de områden som vi brukar kalla glesbygd och småkommuner. Nu ser vi att också större industriorter i flera av vårt lands olika regioner drabbas. Vi ser också att den regionala obalansen i storstadsområdena märks på ett helt annat sätt än tidigare. Skall vi fortsätta att klara och upprätthålla en tradition av solidaritet och sammanhållning som präglat vårt samhälle behövs en ordentlig översyn av regionalpolitiken. Låt mig också, fru talman, i detta sammanhang understryka vikten av att analysera hur den framtida regionalpolitiken kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling samt - och det vill jag understryka och det har också sagts tidigare i kammaren - hur viktigt det är att öka jämställdheten mellan män och kvinnor i det regionalpolitiska sammanhanget. Det är alltså många och stora arbetsuppgifter som den regionalpolitiska kommittén har på sin dagordning, och vi ser med spänning fram emot kommitténs slutbetänkande, en kommande proposition som vi kommer att få behandla och en ny debatt om den framtida regionalpolitiken. Som jag sade inledningsvis finns det anledning att känna stor oro för den mycket snabba strukturförändring som nu sker på många håll i vårt land och i andra länder också för den delen. Ibland upplever jag att den här förändringstakten är så snabb att man onekligen frågar sig om de olika politiska beslutsmekanismerna hinner med och om de olika instrument som vi har tillskapat också hinner med. Vi kommer sannolikt inte att kunna lägga regionalpolitiska åtgärder och insatser på is helt och fullt fram till dess att utredningens förslag är färdigt. Vi kommer med all säkerhet att få vidta ett antal åtgärder som förbättrar den regionala obalansen under utredningens gång. Men, fru talman, många av de frågor som tas upp i motioner som det här betänkandet handlar om och som ingår i de uppgifter som kommittén skall behandla är naturligtvis något som vi skall ta till oss. Det sägs bl.a. i direktiven att en viktig regionalpolitisk uppgift är att bidra till att öka den ekonomiska tillväxten i landet. På vilket sätt skall vi stötta olika verksamheter i en situation där den internationella konkurrensen ökar? Hur skall stödformerna se ut och fungera utifrån effektivitets och konkurrenssynpunkt och med hänsyn tagen till de nya EU-regler som nu håller på att förhandlas fram? Enligt utskottets sätt att se det tycker vi att det är viktigt att man också i framtiden förhindrar - och det har sagts tidigare i debatten i dag - att företagsstöd kan sätta konkurrensen ur spel på ett sådant sätt att företag slås ut på orter där det här förhållandet verkligen är en realitet i dag. Den här frågan har tagits upp i en av motionerna. Utskottet utgår från att den problematiken analyseras i utredningen i syfte att strama upp politiken på det här området så att vi inte drabbas av en felaktigt använd regionalpolitik. I flera motioner tas frågor upp om utbildningens och kulturens betydelse inom regionalpolitiken. Vi vill i likhet med vad arbetsmarknadsutskottet tidigare har gjort betona vilken betydelse utbildnings och kulturinsatser har för en bra regional utveckling. Vi vet t.ex. att framtidens arbetsmarknad kommer att kräva alltmer kvalificerade och återkommande utbildningsinsatser. Nya och kvalificerade arbetsuppgifter tillkommer där ofta högskolekompetens krävs, samtidigt som enklare ofta okvalificerade arbetsuppgifter försvinner. Det är ingenting som är unikt för oss i Sverige. Det sker också i vår omvärld. Det finns alltså skäl att understryka kulturens roll som en viktig pelare för en bra infrastruktur och som en viktig lokaliseringsfaktor. Vi kan också konstatera att inte minst för kvinnor spelar tillgängligheten till kultur en mycket stor roll. I ett tidigare avsnitt i betänkandet redovisas vissa uppgifter beträffande såväl distansutbildning som nya lokala och regionala utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Vi konstaterar också att kultursatsningar kan ingå i de regionala tillväxtavtalen som numera arbetas fram runt om i vårt land. Jag kommer från en region i Mälardalen där jag kan se att arbetet med tillväxtavtalen sköts på ett utomordentlig bra sätt och med ett stort intresse. Man tar sig an problem som i och för sig kanske är gamla, men man gör det med nya friska ögon. Jag tycker att det är viktigt att understryka, fru talman, att även tillväxtavtalen måste ha en klar prägel av jämställdhetsperspektivet. Ett annat område som tas upp i betänkandet är resurscentrum för kvinnor.

Utan att gå in i detalj på alla de olika frågeställningar som tas upp i detta betänkande - vi var ju vid utskottsbehandlingen tämligen överens, bortsett från ett antal reservationer - vill jag säga att utredningen kommer att få syssla med mycket av det som tas upp i motionerna och som anförs i reservationerna. Utredningen har en näst intill gigantisk uppgift, att på kort tid klara mycket viktiga frågor inför 2000 talet. Vi behöver ha en regionalpolitik av vikt för hela landet. Vi måste se till att företag, människor och verksamheter kan utvecklas på ett sätt som gynnar hela vårt land. Och det gäller inte bara vårt land, utan vi har också ett ansvar för andra länder som vi samverkar med inom och utom Europeiska unionen. Detta är styrkan i ett regionalt tänkande. Jag yrkar bifall till reservation nr 1, med avslag på utskottsmajoritetens förslag, samt avslag på reservationerna nr 3, 4 och 5.

Fru talman! Reynoldh Furustrand ger här en beskrivning av en fantastisk situation som råder runtom i landet. Hans siffror och resonemang stämmer dock inte med den diskussion som har förts och med de problem som finns i hela landet med sysselsättningen och tillväxten i ekonomin. Minister Rosengren på Näringsdepartementet har just mot denna bakgrund tillsatt en tillväxtgrupp. Vederbörande är inte nöjd med den situation som råder och vill förstås ha en dialog om vad som behöver göras för att få snurr på Sverige igen. Detsamma gäller för statsrådet Sahlin, som har har tillsatt en tillväxtgrupp av samma skäl. Deras uppfattning om verkligheten i vårt land stämmer inte överens med Min bedömning är den att det skattetryck som vi har i vårt land utgör en begränsande faktor för tillväxt och jobbskapande. Min fråga är: Vilken är Furustrands uppfattning när det gäller skatterna? Är läget beträffande skatterna över huvud taget sådant att det inte behöver förändras, eller påverkar dubbelbeskattningen kapitalbildningen och så småningom investeringsbehovet? Innebär skatten på arbete och därmed på utbildningsnivån i sig en konkurrensbegränsning och ett hinder för tillväxt, eller är nuvarande skattenivå bra som den är?
Fru talman! Det är klart att vi kan ägna lång tid åt att diskutera skatternas betydelse för tillväxt och för att upprätthålla ett välfärdssamhälle. Jag tillhör dem som menar att en 50-procentig skattenivå eller något högre under en begränsad tidsperiod är rimlig för möjligheterna att ha det välfärdssamhälle som vi alla vill ha och kan dra nytta av. Det kan finnas enskildheter som kan behöva ses över i skattehänseende, och just av den anledningen förs det skattesamtal. Man sitter näst intill på partiledarnivå och diskuterar skatterna för framtiden. Jag kan inte se, Ola Sundell, något klart och entydigt samband mellan sänkta skatter på något eller några områden och omedelbara effekter i form av ökat antal jobb. Det finns i varje fall inga belagda studier som visar att det är på det sättet. Men jag är inte främmande för att skatter kan bidra till att i en framtid förändra vissa näringar, om de skapar jobb. Det viktiga med skattesänkningar måste vara att de skall ha en jobbskapande karaktär. Det finns i de flesta partier olika uppfattningar om skatternas betydelse, men det finns, som jag ser det, en öppenhet i diskussionerna om detta. Jag hörde att Ola Sundell i sitt tidigare inlägg raljerade över dessa gruppers betydelse, men man för i dem samtal om väsentliga aspekter på tillväxt. Vi kan t.ex. se på Småföretagsdelegationen, som diskuterar möjligheter att förenkla och förbättra för småföretagare. Den har betytt och betyder oerhört mycket för det fortsatta arbetet, och jag är fullständigt övertygad om att detta får en regionalpolitisk betydelse.
Fru talman! Det är alldeles klart, och det känner vi till, att dessa grupper diskuterar och förhoppningsvis också fungerar, men det som en företagare eftersträvar när det gäller regelverk, skattesystem och annat är förslag. Den här diskussionen har såvitt jag vet pågått under väldigt många år. Det har ställts sådana här diagnoser i all oändlighet så långt tillbaka som jag kan erinra mig. Visst är det bra med samtalen, att de förankras osv., men vad vi framför allt behöver är konkreta och skarpa förslag på detta område. Låt oss säga att Reynoldh Furustrand vill påverka skattesystemet i en viss riktning. Vilken typ av skattesänkning anser Reynoldh Furustrand vara lämpligast för att befrämja tillväxten och därmed jobbskapandet? Jag vill vidare återkomma till bidragen, Olle Olsson-fallet och motionerna om detta. Med tanke på den erfarenhet som man har av bidragssystem och s.k. riktade bidrag är det anmärkningsvärt att det krävs demonstrationer i veckor på Mynttorget för att regeringspartiet plötsligt skall ta till sig resonemanget om effekterna av riktade bidrag. Om vissa får bidrag försämras konkurrenssituationen, och en del klarar inte ett sådant konkurrensläge. Det är för oss en huvudinriktning att dessa bidrag bör sänkas och utväxlas mot sänkta skatter. Annars får vi leva kvar med ett byråkratiskt regelsystem och riktade bidrag, som leder till en negativ konkurrenssituation.
Fru talman! Vi har infört förenklingar när det gäller skattekonton. Villkoren för F-skattesedeln mjukas upp. Det blir enklare att registrera företag - endast myndighetskontakter behövs. Uppgiftslämnandet förenklas. Arbetsgivaravgifterna för små och medelstora företag har sänkts för att stimulera nyanställningar. Reserveringsmöjligheter för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag förstärks. Ca 3,5 miljarder kronor har avsatts för lättnader i beskattningen av ägare av små och medelstora företag. En kvittningsrätt för reaförluster har införts. Jag kunde säkerligen fortsätta i 10-15 minuter med att räkna upp vad som redan har gjorts på skatteområdet för att underlätta för företagande. Vi har ännu inte sett de effekter som man hade trott att de åtgärder som vi har vidtagit skulle få. Detta leder mig fram till tanken att det är ett annat och mer strukturellt problem som vi har att brottas med när det gäller att skapa nya jobb. Det är ungefär som när man säger: Bara vi får riskkapital, kommer vi att skapa nya jobb. Problemet är inte riskkapital, Ola Sundell. Problemet är oftare att man inte har alla de nya idéer som behövs för att skapa nya jobb. Problemet är att marknaden inte ser ut på det sätt som vi skulle önska när det gäller att skapa de nya jobben. Detta är ett grundläggande strukturproblem, som måste diskuteras och brytas ned i sina beståndsdelar. Vi måste veta exakt vilka åtgärder vi skall sätta in, om det är skattesänkningar som skall vidtas. Kanske kommer man i den skattegrupp som resonerar fram till det. Då måste man veta att de träffar på ett fördelningspolitiskt riktigt sätt och skapar jobb. Jag tycker för egen del att det är viktigt att "vanligt folk", dvs. vanliga löntagare, får bättre betingelser. Ett sätt är att sänka eller ta bort egenavgifterna. Det skulle bli en skattesänkning för den gruppen, som kanske skulle stimulera konsumtionen och skapa nya jobb. Vi har inga klara och tydliga svar på vad som exakt behöver göras.
Fru talman! Det är en glättad bild Reynoldh Furustrands ger i sitt inlägg. Att det skulle vara så ljust i Regionalsverige som här har framförts tror jag många är tveksamma till. Under den plenifria veckan har man kunnat åka runt i glesbygdskommunerna och höra siffror på 10 % arbetslöshet, och det finns naturligtvis genom åtgärder också en förtäckt arbetslöshet på en del ställen. Då får man en helt annan bild. Det talades om 28 000 nya företag. Hur många har på senaste tiden permitterat och har för avsikt att gå den vägen? Var drabbar detta i Sverige? Vid en diskussion här för några veckor sedan tog jag exemplet om 143 permitterade vid TVAB i Töcksfors som får gå på midsommardagen. Det skulle motsvara 14 000 arbetslösa här i Stockholm. Man kan ta många sådana exempel runt om i Glesbygdssverige. Varför detta exempel? Jo, det är regionalpolitik. Som jag sade i mitt inlägg handlar det många gånger om infrastruktur och möjlighet att driva företag på samma villkor runtom i landet. Vi har nu hört att ytterligare 160 000 skall flytta till storstadsområdena och tillväxtområdena. Får den nya parlamentariska utredningen i uppdrag att göra det möjligt för människor att flytta hit, eller får den ett direktiv om att vi skall försöka att placera människorna tillbaka i landsbygden och i glesbygden i Sverige? Tror regeringen på tillväxtavtalens möjligheter och att Regionalsverige kan leva vidare? Är det ett bra att sätt att arbeta för Värmland, Västernorrland, Dalarna och Jämtland? Det sades att man tar sig an problemen på ett bra sätt. Jag jobbar också med tillväxtavtal i Värmland. Jag träffar företagare i Värmland som säger: Infrastrukturen är dock densamma som den var innan vi började med tillväxtavtalen.
Fru talman! Om Runar Patriksson hade lyssnat på vad jag sade hade han hört att jag i min inledning sade att jag känner mycket stor oro för det som sker runtom i vårt land och i våra regioner. Det är inte så att jag är nöjd med att vi fortfarande har hög arbetslöshet. Men vi måste vara på det klara med vilka skälen, orsakerna och grunderna är till att vi har denna höga arbetslöshet. Kan Runar Patriksson för mig tala om vad det är för sänkt skatt som omedelbart ger effekten att de 10 % arbetslösa i mitt hemlän, ett industrilän, får jobb bara därför att vi sänker skatten? Det vet jag att Runar Patriksson inte kan. Jag tror inte ens att han vill göra det. Han vet likaväl som jag att skatterna är en förutsättning för att det inom andra sektorer bibehålls och utvecklas jobb. Jag ser t.ex. vad nya högskolesatsningar och nya universitetssatsningar innebär i form av att människor får bättre kunskaper. Människor får möjligheter att utveckla någonting som de har lärt sig. Det ger nya jobb. Det ger bättre möjligheter. Det är den typen av åtgärder som vi konsekvent satsar på. Det är beklagligt att det inte går lika fort som jag önskar, Runar Patriksson. Men jag kommer inte att backa en millimeter när det gäller inriktningen på detta. Jag tror inte att utredningen skall tala om hur många människor som skall bo i respektive region. Vi har sett exempel på regimer runt om i världen som har försökt sig på den typen av matematiska beräkningar, och de har gruvligt misslyckats. Låt oss se till att vi verkar för en regionalpolitik som ger möjlighet för regionerna att bli ungefär likvärdiga och växa ungefär likvärdigt. Storstadsområden kommer fortsatt att vara magneter. Men låt oss se till att de stora magneterna får mindre kraftiga magneter omkring sig så att man sprider effekterna mycket bättre. Det är vitsen med en ny framtida regionalpolitik.
Fru talman! Jag sade ingenting om skattesänkningar, Reynoldh Furustrand, vare sig i mitt inlägg eller i min replik. Därför har jag i det här läget lite svårt att ta en diskussion, även om jag hade kunnat ta upp det exemplet. Jag nämnde jämställdhet mellan kvinnor och män och jämställdhet mellan regioner. Här kommer infrastruktursatsningarna in. Jag nämnde vägar och IT strukturer. Det gör det möjligt för Glesbygdssverige och Landsbygdssverige att leva vidare. Min fråga angående utredningen var: Får utredningen direktiv som innebär att flyttningen mot storstäderna kan begränsas? Är meningen med den regionalpolitiska utredningen att se till se till att större delar av Sverige skall leva?
Fru talman! Även om det inte står explicit i direktiven att vi skall titta på den frågan har jag svårt att se att vi kommer förbi den. Det är uppenbart om man ser på sammansättningen i kommittén, vilka som sitter där och från vilka delar av landet ledamöterna kommer. Jag har oerhört svårt att tro att vi icke kommer att få en diskussion om den koncentration som under ett antal år har skett till de större orterna i vårt land. Men jag tror att det vore fel av oss att tala om att vi mer skall fokusera oss på det. Vi har jordbruksbygdernas mycket speciella problematik och industriorternas mycket speciella problematik som betyder lika mycket för de människor som bor och verkar där. Det måste naturligtvis också belysas i utredningen. Jag är övertygad om att vi kommer att diskutera det som Runar Patriksson tar upp. Sedan är det upp till dem som skriver propositionen att ta hänsyn till vad utredningen kommer fram till. Jag är en av de socialdemokrater som kommer att ingå i utredningen. Jag kommer att föra fram de synpunkterna. Jag är övertygad om att de andra ledamöterna kommer att göra exakt likadant. Jag tror att Runar Patriksson kan känna sig hyggligt tillfreds därvidlag. Vi kanske inte blir hundraprocentigt överens i alla detaljerna. Men jag vill understryka det Runar Patriksson sade i sitt inledningsanförande, att det är avgörande och viktigt att just jämställdheten belyses mer ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Där tycker jag att det kanske finns anledning för oss att skämmas lite grann. Den frågan har vi beaktat väldigt dåligt under tidigare utredningar och i tidigare sammanhang när vi har diskuterat regionalpolitik i den här kammaren och i utskott.
Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av den uppräkning av företagsstatistik som gjordes och den näringspolitiska debatt som tog vid. Det handlar här i afton om regionalpolitiken, och ur regionalpolitisk synpunkt är utvecklingen mycket oroande. Obalanserna ökar. Hela Småortssverige påverkas och far illa av det. Jag tycker att det är bra att den utredning som man här har talat om har kommit till. Men som sade i mitt anförande är jag orolig för vad som händer under den tidsutdräkt som det är fråga om. Om jag förstår saken rätt kommer vi att behandla resultatet i kammaren möjligen i slutet av år 2001 eller i början av år Min fråga och min fundering är: Vilka insatsområden är Reynoldh Furustrand beredd att resonera om under de två kommande åren, om utvecklingen går så fort som den har gått under de två senaste åren? Låt mig peka på två möjligheter. Det gäller att utveckla en likvärdig grundservice för alla människor - det kan exempelvis handla om post och tele - så att människor kan bo kvar. Det andra är att förbereda den nya teknikens intåg och utbyggnad. Jag utgår från att Reynoldh Furustrand delar uppfattningen att staten har en central roll för att bygga ut de viktiga motorvägarna men gärna även vägarna fram till hemmen så att vi kan få en digital allemansrätt. Jag vill gärna ha synpunkter. Vad avser regeringen att vidta för åtgärder om nu utvecklingen går i den negativa riktning som den har gjort den senaste tiden?
Fru talman! Jag tror att vi får anledning att återkomma fler gånger till just den här typen av frågeställningar som Åke Sandström tar upp. Regeringen kommer att lägga fram en proposition på kammarens bord den 14 april. Jag är övertygad om att det i vårpropositionen kommer att finnas ett antal politiskt möjliga framgångsvägar som också har regionalpolitisk prägel, även om detta inte är huvudfrågan. Skälet till att jag räknade upp åtgärderna var att jag försökte svara Ola Sundell utifrån vad han tog upp i sitt inledningsanförande. Jag vet att det inte är tillräckligt för Ola Sundell, och det har jag respekt för. Jag tror att tillväxtavtalen som man nu arbetar med och som man kommer att arbeta med framöver är ett sätt. De löser inte allt. Men det är ett nytt sätt att angripa i och för sig gamla problem. Jag nämnde Småföretagsdelegationens arbete. Det öppnar ett antal nya möjligheter. Det finns flera stycken sådana områden och möjligheter att förbättra också ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Jag tror att högskolesatsningar är ett sådant område. Jag tror, precis som Åke Sandström, att ordentliga IT-satsningar ger nya och bättre möjligheter för människor att verka, bo och leva i sin egen bygd och samtidigt utveckla nya spännande arbetsuppgifter i framtiden. Men det är ingenting som Åke Sandström och jag kan genomföra i morgon bitti. Detta är en process som har börjat. Vi skall se till att vi ger lite bränsle till den processen så att den kan fortsätta i en positiv riktning. Vi skall inte enbart titta explicit utifrån de fiskala möjligheterna att sänka skatter eller förändra skatter. Jag tror att man är fel ute om man koncentrerar debatten dit.
Fru talman! Jag vill återkomma till frågan om utveckling av hela IT och den nya tekniken. Med anledning av en del andra partiers ställningstaganden skulle jag gärna vilja ha en precisering om Reynoldh Furustrand anser att staten har ett huvudansvar när det gäller att bygga ut och skapa tillgänglighet för den här tekniken över landet. Eller skall marknaden klara det?
Fru talman! Jag skall svara Åke Sandström mycket kort. Jag tror att staten har en mycket viktig roll. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att staten har huvudansvaret, men staten har en avgörande och viktig roll även i fortsättningen. Även om vi ser till sammanslagningen Telia-Telenor kommer staten och samhället att ha en viktig och ledande position i verksamheten. Det tar jag som en garanti för att samhället får en ledande roll när det gäller IT-utvecklingen. Men jag vill inte döma ut andra verksamheter och andra möjligheter. Eftersom detta är en marknad som är så ofantligt stor och innehåller så oerhört mycket, kan man inte säga att enbart staten skall ha huvudansvaret och klara av det. Det måste finnas flera aktörer på den här marknaden. Men att samhällets roll kommer att förbli mycket stor kan både Åke Sandström och jag känna oss förvissade om.

Fru talman! Jag vill bara ställa en fråga till Åke Sandström. Jag tog ju också upp IT-satsningen som jag tror är mycket viktig för oss som gemensamt har glesbygden i våra hjärtan. Åke Sandström tog upp ansvarsfördelningen. Då vill jag nämna ett exempel. Jag var i Oslo och träffade den norska kommunikationsministern som sade följande: Vi gjorde inga affärer med Sverige i Teliaaffären förrän vi var klara över att vårt eget Telenor hade byggt ut tele och IT satsningen i dalar och på bergshöjder där människor bor i Norge. Jag tror att vi skall ha det framför oss när detta skall ske. Statens delägarskap i Telia-Telenor är viktigt för att vi verkligen skall få dessa satsningar ut till Glesbygdssverige. Sedan har jag en fråga till Åke Sandström. Han nämner inte, och det gjorde inte heller Ola Sundell, något om det jag nämnde i mitt anförande om att vi skall utlokalisera mer. Är vi överens om att det finns möjligheter att utlokalisera mer från centralorterna, tillväxtorterna, till Regionalsverige?
Fru talman! Jag delar Runar Patrikssons uppfattning om utlokaliseringen. Vi har ju också en motion från Centerpartiet på den punkten. Men frågan om utbyggnaden av IT-nätet och tillgängligheten i det här landet är ju absolut inte bara en fråga om en stor affärstransaktion mellan två jättebolag. Det är fråga om en medveten vilja att verkligen ställa upp på tillgänglighet. Jag är ett levande exempel på detta med tillgänglighet. Jag beställde en ISDN-koppling den 10 oktober och har ännu inte fått någon hem till min bostad. Det finns väldigt mycket i övrigt att önska när det gäller frågan om utbyggnaden.
Fru talman! För att inga missuppfattningar skall förekomma mellan Åke Sandström och mig vill jag säga, att när jag nämnde Telia-Telenoraffären menade jag att det kanske är viktigt för oss i Glesbygdssverige att staten har kvar ett ägande så att vinsten i företaget kan ses både som en vinst i kronor och en vinst för landet genom att man använder vissa vinstmedel att för att bygga ut så att ISDN kommer även till Åke Sandström.
Fru talman! Jag vill bara understryka att vi har samma viljeinriktning. Vi i Centerpartiet har föreslagit att medel från försäljningen av Telia skall gå till att utveckla visionen om en digital allemansrätt i det här landet.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande 3 som vi skall debattera här i kammaren i dag är ett motionsbetänkande, motioner som rör mänskliga rättigheter och svensk utrikespolitik. Jag skall först göra några allmänna reflexioner. Det råder stor samstämmighet mellan partierna på MR-området, och det är mycket glädjande. Det finns dock några reservationer och särskilda yttranden fogade till betänkandet. Vi moderater har en reservation, nämligen reservation 6 under mom. 28 i vilken vi redovisar en annan uppfattning än utskottsmajoritetens, och den gäller skattebefrielse för Taiwans representationskontor här i Stockholm. Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till vår reservation 6 under mom. 28. Skälet till detta är att vi inte delar utskottsmajoritetens uppfattning om att riksdagen inte skulle kunna fatta beslut om skattebefrielse på grund av att vi är bundna av Wienkonventionen. Detta är enligt vår uppfattning en fråga som riksdagen disponerar oavsett konventioner om bara viljan finns. Denna vår uppfattning delas av kristdemokrater, centerpartister och folkpartister. Vi har också i ett särskilt yttrande utvecklat vår syn på hur man bäst skall främja mänskliga rättigheter i södra Afrika, och jag kommer under resten av min talartid att utveckla vår syn på detta. Herr talman! Det råder i södra Afrika en situation som inger mycket stor oro. Det finns dock strimmor av ljus i mörkret. Avvecklingen av apartheid i Sydafrika samt freden och försoningen i Moçambique inger hopp för framtiden - en utveckling som är gynnsam för framväxt och demokrati i denna del av världen. Samtidigt som vi kan glädjas åt denna utveckling lägger den senaste tidens utveckling i framför allt Kongo och Angola sordin över området. Det är flera länder som deltar i kriget i Kongo. Minröjda fält i Angola mineras åter. Inom det samarbete som finns mellan länderna kommer den ekonomiska integrationen att snabbas upp bl.a. genom Sydafrikas frihandelsavtal med EU, och förestående anslutning till Lomékonventionen borde ge - jag säger borde ge - ett värdefullt stöd till en god ekonomisk utveckling i hela regionen, även om villkoren hade kunnat vara något mer generösa från EU:s sida. Andra viktiga förutsättningar är så självklara att de knappt skulle behöva nämnas i denna kammare, nämligen fred, stabil demokratiutveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Fred är inte bara motsatsen till krig. Verklig fred fordrar att vi kommer till rätta med det bakomliggande indirekta våldet i form av ofrihet, förtryck och sociala orättvisor samt andra hinder för människor att leva ett värdigt liv. Det indirekta våldet skördar långt fler offer än det direkta och ger samtidigt näring åt krigets rötter. En fredlig värld skapas genom att förebygga, genom att vi tar oss an de bakomliggande konfliktorsakerna. För att skapa fred och för att respekten för mänskliga rättigheter och demokrati skall bli bestående i södra Afrika är det viktigt att bygga strukturer som främjar och kontrollerar att utvecklingen går i rätt riktning. Med den senaste tidens utveckling kan man fundera över om det inom ramen för det samarbete som finns i dag går att åstadkomma den utveckling som bör eftersträvas. Vi moderater tror inte det. Det är grundorsakerna som måste angripas, inte symtomen. Vi har hitintills inom ramen för vårt samarbete mer koncentrerat oss på just symtomen i stället för på problemens grundorsaker. Vi kan ta som exempel Somalia och Rwanda. Vi var medvetna om problemen men förmådde inte att agera i tid. Kanske saknade vi den politiska viljan, kanske hade vi inte de rätta instrumenten? Herr talman! Sverige bör i dialogen med länderna i södra Afrika betona vikten av att det skapas regionala strukturer för mänskliga rättigheter och demokrati. Europarådet kan här vara en förebild. Erfarenheterna visar att integrationsarbetet började med just mänskliga rättigheter och demokrati när Europarådet bildades för 50 år sedan. Samarbetet i södra Afrika kan ges fastare strukturer när det gäller att övervaka efterlevnaden av mänskliga rättigheter och demokrati mellan de tolv länder som är medlemmar i samarbetet. Det finns ett framväxande parlamentariskt samarbete inom organisationens ram som gör detta möjligt. Europarådets konventioner och mekanismer skulle kunna vara förebilder. EU-biståndet kan finansiera detta eftersom det är fråga om regional integration. Herr talman! Sverige bör agera för detta inom EU. Befolkningen i södra Afrika behöver det här stödet för att kunna leva under mänskliga villkor. Jag har under den senaste tiden försökt att sätta mig in i hur respekten för mänskliga rättigheter ser ut i länder i södra Afrika. Jag har granskat offentliga rapporter och artiklar, och jag har läst en del böcker - böcker om och av människor som har lång erfarenhet av u-landsarbete. Jag har valt Tanzania. På grundval av de studier som jag gjort har jag till dagens debatt här i kammaren sammanställt en rapport på ca 15 sidor som jag själv tycker ger en hygglig bild av hur det ser ut och under vilka villkor människor i Tanzania tvingas leva. Till saken hör att Tanzania är ett av våra allra äldsta samarbetsländer. Jag hade tänkt att i dag här i kammaren överräcka rapporten till statsrådet Pierre Schori. Jag hade, herr talman, hoppats - kanske inte så mycket för rapportens skull - att just biståndsministern skulle vara här men jag tycker att det är värdefullt att ansvariga ministrar deltar i debatterna. Inte heller de två senaste gångerna som mänskliga rättigheter och demokratiutveckling debatterats här i kammaren har ministern varit närvarande. I debatten den 10 december meddelade ministern utskottet detta i mycket god tid. Jag har full förståelse eftersom han vid det tillfället självklart prioriterade att åka till de katastrofdrabbade länderna i Latinamerika. Den andra gången som det fanns tillfälle att visa sig här i kammaren var i samband med regeringens utrikespolitiska deklaration. Förmodligen fanns det även då starka skäl för ministern att inte vara närvarande. Så är kanske fallet också i dag - vad vet jag? Det vore emellertid värdefullt att någon gång under ett riksdagsår få tillfälle att ha med ministern i debatten. Herr talman! Jag kan också tolka detta positivt. Den 10 december gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om en utförlig rapport om mänskliga rättigheter och demokratiutveckling i våra samarbetsländer. Vi ansåg då att det kan ske i form av en skrivelse som skall debatteras här i kammaren. Man kan tolka ministerns frånvaro positivt om bakgrunden är att en skrivelse kommer att underställas riksdagen i år - i god tid före budgetbehandlingen. Då blir det tillfälle att föra en debatt detta riksdagsår. Det är nämligen viktigt att en diskussion om läget för de mänskliga rättigheterna kan föras inte bara i Utrikesdepartementets hemligstämplade rapporter utan även öppet i Sveriges riksdag. Det är en styrka för svensk biståndspolitik att på så sätt uppmärksamma den vikt vi fäster vid demokrati och mänskliga rättigheter. Det är också en mycket viktig signal till Sveriges programländer om att läget för demokrati och mänskliga rättigheter i respektive land kommer att diskuteras öppet i Sveriges riksdag inför beslut om fortsatt samarbete. Och rapporten då? Ja, den kan man ju skicka med internpost eller med modernare kommunikationssystem. Herr talman! Låt mig så till sist ge två ögonblicksbilder från Tanzania. Det är en svart stjärnbeströdd kväll någonstans i Tanzania i en kal lokal där det spelas teater. En till synes galen flicka skrattar. Det är ett uppkäftigt skratt, rakt i ansiktet på politikern som i snitsig kostym orerar om faran av aids. Flickan säger: "Aids är inte den största sjukdomen som sveper över oss, det är den ruttna politiken" - korrupta politiker, lögnaktiga vallöften, politiskt våld och köpta lojaliteter. Pjäsen som spelas petar närgånget på landets unga demokratiska system och drar fram missförhållandena i ljuset. I centrum står flickan som får publiken att skratta och dra efter andan genom sitt sanningssägande. När pjäsen är slut säger regissören Godwin Kaduma: "Hon är den ensamme dåren som vågar säga det ingen annan vågar. Att hon kan göra sig hörd är själva grunden för ett demokratiskt samhälle." Prästen Joseph Bocko i Bukoba i norra Tanzania säger: "Själv arbetar jag med ungdomen och försöker få dem att stanna här på landsbygden, men jag undrar hur jag skall kunna motivera dem för utveckling, där de bor. De vill ha del av vad folk i stan har - vatten, el, tillgång till massmedia. Ändå får de inte det de vill ha när de kommer till städerna - varken jobb eller bostäder - och många hamnar i kriminalitet." Herr talman! Detta är bilder från Tanzania. Hur läget är i våra samarbetsländer i övrigt när det gäller respekten för de mänskliga rättigheter skall regeringen ge besked om. Det dokumentet skall ha offentlighetens prägel, en rapport som inte är försedd med en röd stämpel, en stämpel som dokument av det här slaget förses med troligtvis för att höja läsvärdet på rapporterna i UD-kretsen. En rapport om tillståndet i världen om hur det ser ut på MR-området skall fritt kunna debatteras av Sveriges riksdag. Beställningen är gjord. Nu ser jag med stort intresse fram mot verkställigheten.

Herr talman! På 50-årsdagen av tillkomsten av deklarationen av mänskliga rättigheter mottog författare José Saramago nobelpriset i litteratur här i Stockholm. Jag skall låna några av hans ord i hans tacktal som inledning till denna debatt "Den universella deklarationen av mänskliga rättigheter antogs för exakt 50 år sedan. Uppmärksamheten mattas av, vet ni, och när andra allvarliga frågor tränger fram börjar allmänhetens intresse att minska, till och med samma dag. Jag har ingenting emot dessa minneshögtider. Jag har själv bidragit till dem, på mitt enkla sätt, med några ord. Och om det inte är fel tillfälle eller fel tidpunkt, låt mig tillägga något. På detta halva sekel har regeringar uppenbarligen inte gjort allt det de moraliskt borde ha gjort för mänskliga rättigheter. Orättvisorna ökar, ojämlikheten blir värre, okunskapen växer, eländet utökas. Samma schizofrena mänsklighet som har kapacitet att skicka instrument till en planet för att studera sammansättningen av dess klippor kan med likgiltighet konstatera att miljoner människor dött av svält. Att resa till Mars tycks enklare än att bege sig till sin nästa. Ingen uppfyller sin plikt. Regeringar gör det inte, därför att de inte vet, därför att de inte kan eller därför att de inte vill. Eller för att de inte tillåts av de som effektivt styr världen: de multinationella och flerkontinentala företagen vars makt - absolut icke-demokratisk - reducerar till ingenting det som är kvar av demokratins ideal. Vi medborgare uppfyller inte heller våra förpliktelser. Låt oss tänka att inga mänskliga rättigheter kan existera utan symmetri av förpliktelser som hör till. Man kan inte förvänta sig att regeringar under de kommande femtio åren skall uppnå vad de inte uppnådde under de femtio år vi nu firar. Låt oss därför, vi vanliga medborgare stå upp. Må vi med samma kraft som vi krävde våra rättigheter nu ta vårt ansvar för våra skyldigheter. Kanske kan världen bli lite bättre -" Det var José Saramagos något dystra ord om tilliten till världens regeringar och för den delen riksdagar. När vi i dag diskuterar utrikesutskottets betänkande är det väldigt tydligt att vi har uppmärksammat en rad av de svåra problem som existerar på området mänskliga rättigheter. Men många av de globala orättvisorna har kommit i skymundan - det tysta kriget, där miljoner barn dör av undernäring eller svält, där kvinnor dör i sviter av illegal abort och där mer än en miljard människor inte har tillräckligt att äta. Problemen är enorma, och det går inte att i en sådan här debatt ge rättvisa och belysa alla, men jag skall försöka peka på några av dem. Jag vill också understryka hur viktigt det är att FN:s deklaration klart och tydligt inte bara anger de demokratiska rättigheterna, yttrandefriheten, rättigheten att skriva det man vill utan också rätten till mat, till god utveckling, miljö, utbildning, hälsa, arbete osv. Det innebär också att vi har ett ansvar för sådana strukturella frågor som hjälp till återuppbyggnad efter naturkatastrofer, skuldavskrivning men också rättvisa handelsvillkor, stopp för dumpning av hälsovådliga ämnen eller mediciner i fattiga länder och inte bara individens rätt att yttra sig i olika sammanhang. Vi har ett väldigt viktigt instrument inom FN systemet för att ta upp mänskliga rättigheter. Det är kommittén för mänskliga rättigheter som nu den 22 mars i Genève börjar sina förhandlingar och diskussioner. Det pågår under sex veckor, och det är en omfattande dagordning som presenteras där en rad av världens stora frågor lyfts fram. Jag vill särskilt konstatera att det är bra att en särskild resolution förbereds om rätten till utveckling. Det är också viktigt att vi noterar inte bara alla de problem som finns på det här området utan också, vilket kommer fram i Genève men som även vi bör uppmärksamma, de positiva steg som faktiskt ändå sker i världen på det här området. Jag tänker t.ex. på Västsahara där man haft en fredsplan och diskussion om folkomröstning under decennier och där den förhoppningsvis i slutet av detta år kommer att äga rum. Det finns trots alla de hinder som rests av framför allt Marocko en vilja. Det är min förhoppning att en folkomröstning skall äga rum i december detta år. Men vi har också Östra Timor. Det är ett ämne som vi diskuterat åtskilliga gånger. Där har många av oss tyckt att ingenting har hänt, att ockupationen har funnits där, överträdelser av mänskliga rättigheter har varit mångfaldiga, och det tycks inte finnas något slut på problemen. I dag pågår samtal, i dag finns en öppning. Det finns all anledning att Sverige stöder den utvecklingen och med kraft driver på för att på motsvarande sätt få en folkomröstning på Östra Timor och få människorna där att själva avgöra sin framtid och vart man vill höra. Jag vill också peka på dödsstraffet. Trots att många länder har det kvar har fler än hundra länder avskaffat dödsstraffet. Jag vill peka på Chile där vi nu ser ut att få det som nästan ingen trodde var möjligt: en rättegång mot diktator Pinochet. I dagarna väntar vi på besked från London om Pinochets immunitet skall tas ifrån honom, vilket gör det möjligt för en rättegång. Jag hoppas verkligen det. Det vore ett genombrott för mänskliga rättigheter och ett genombrott för att även statschefer lyder under samma folkrättsliga regler som andra, att det inte skall vara möjligt att begå sådana brott mot mänskligheten som Pinochet har gjort utan att det blir föremål för prövning i rättslig instans. Jag vill vidare peka på FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder som har fått ökad spridning och ökad tyngd. Många länder har antagit lagstiftning i enlighet med standardreglerna. Det är oerhört betydelsefullt eftersom mer än 300 miljoner världen över är människor med funktionshinder. Det är de som ofta drabbas värst av bristande resurser och står lägst på skalan. Det är ofrånkomligen så att vi måste ägna mer tid åt problemen i dagens värld än åt det som är framsteg. Jag börjar med situationen i Kosovo, som ju stod något i skymundan inför de gigantiska problem som rådde under kriget i f.d. Jugoslavien och där omvärlden blundade för att man i fredsöverenskommelsen i Dayton inte fick någon lösning för människorna i Kosovo. Det faktum att invånarna huvudsakligen agerade med fredliga medel och på ett sätt som inte uppmanade till våld bidrog till, är jag rädd för, att omvärlden inte lyssnade tillräckligt på signalerna. I dag är det inte svårt att förstå att det har uppstått en gerilla och att UCK driver sin kamp med vapen. Det är också lika självklart att omvärlden måste agera. Där har omvärlden och framför allt Europa ett ansvar. Vi har fått frågan i Sverige vad gäller bordtennis-VM i Belgrad. För mig och Vänsterpartiet känns det rätt självklart att man bör avråda från att ge Milosevic den poängen att få ha ett VM i bordtennis i Belgrad. Vi bör uppmana Bordtennisförbundet att flytta det och få en annan plats för VM. Herr talman! Om vi går vidare ut i världen till Latinamerika kan vi konstatera att det finns många glädjande tecken i Latin och Centralamerika. Vi har fredsavtal i flera av de länder där tidigare krig rådde, t.ex. El Salvador och Guatemala. Men vi har också stora problem. Fredsavtalet har inte löst problemet med våldet. Vi har rättssystem i många av dessa länder som definitivt inte fungerar, och processen att implementera fredsavtal och andra överenskommelser går oerhört långsamt. Orkanen Mitch har haft ödesdigra konsekvenser för Centralamerika, och det är ändå förhoppningen att det ur problemen skall resa sig en mer rättvis samhällsstruktur som gör att de fattiga inte drabbas lika hårt som hittills. Jag vill också peka på Colombia, som är ett land som har stått mycket i fokus för utrikesutskottets intresse. Där har vi sett många hoppfulla tecken. Vi har regeringen Pastrana som gick till val på förhandlingar om en fredsöverenskommelse. Senast sommaren 1997 tyckte jag själv att det fanns mycket hoppfulla tecken vid en fångutväxling som skedde helt utan våld då gerillan återbördade regeringssoldater som alla var oskadda. Jag och många med mig trodde att detta var inledningen till en mer omfattande fredsförhandling. Man kan väl säga att utvecklingen har tagit ett steg framåt och två tre steg tillbaka. Man kan peka på omfattande massakrer som ägt rum framför allt från paramilitära gruppers sida. För en månad sedan hade jag möjlighet att besöka ett ställe i Barrancabermeja i norra Colombia, där en massaker ägde rum i maj förra året. Många människor mördades och andra bortfördes, och ännu vet ingen var dessa personer finns. För en vecka sedan fick jag nytt bud från samma ställe att en ytterligare massaker hade skett där, och man hade ännu inte fått någon som helst klarhet i vilka som var de skyldiga, men man misstänkte paramilitärer i samarbete med militärer. Det sker mycket i Colombia, och många goda initiativ har tagits. Jag nämnde regeringens initiativ, men vi har också FN-kontoret, som är en ny skapelse, en innovation från FN:s sida. Där har man möjlighet att på plats bevaka mänskliga rättigheter, och det är en stor glädje för oss att det är en svensk som blir chef för det här kontoret. Men ändå finns det anledning att, som utrikesutskottet skriver i betänkandet, överväga om inte MR-kommissionen bör tillsätta en särskild rapportör för mänskliga rättigheter. Det finns både faktorer som talar för och faktorer som talar mot ett sådant tillsättande, men regeringen bör definitivt bevaka den frågan. Även om situationen i Colombia är dyster när man tittar på många faktorer tror jag att de som har haft förmånen att besöka landet ändå känner sig uppfyllda av hopp när de träffar de människor som ändå är beredda att riskera livet för att få en ändring till stånd, som inte accepterar ett land fyllt av våld och övergrepp och som också intensivt vädjar om och välkomnar allt deltagande från Sverige och från internationella samfund i olika fredsprocesser. Jag vill också peka på ett annat problem, nämligen Algeriet. Även där är omvärldens oförmåga att bidra till fred och ett stopp på våldet uppenbar. Men inom Afrika vill jag gå vidare till Djibouti. Sverige besöktes nyligen av Aicha Dabale som kom för att berätta om villkoren i sitt hemland. Och nu undrar ni kanske, precis som jag gjorde inför hennes besök, var Djibouti ligger och vad det är för ett land. Det har vi knappt hört talas om. Det ligger i Östafrika vid Röda havet, mellan Etiopien och Eritrea. Det är självständigt sedan 1979, men såsom en gammal fransk koloni ingår det fortfarande i en militärallians med Frankrike. Frankrikes största militärbas utanför Frankrike ligger i detta lilla land, Djibouti. Det är en diktatur, och demokratin lyser med sin frånvaro. Där bidrar Frankrike, och indirekt också EU, till att vidmakthålla en diktatur, och jag undrar vad vi genom EU genom handelsavtal kan göra för att påverka att åtminstone inte EU ger sitt bidrag till att vidmakthålla diktaturen där. Herr talman! Turkiet är ett land som självklart står i fokus i dag, där övergreppen avseende de mänskliga rättigheterna är omfattande, men jag överlåter diskussionen och beskrivningen av den frågan till Murad Artin som kommer senare, och även Maggi Mikaelsson. Herr talman! Jag vill också beröra frågan om yttrandefrihet och politisk frihet i länder som Kuba, Kina och Vietnam. Där är bristen på fri och rättigheter mycket allvarlig och uppenbar. I Kina inte bara existerar dödsstraffet; det tillämpas också flitigt. Det är mer än 3 000 människor som avrättas per år, och det är i dag, tio år efter massakern på Himmelska fridens torg, minst 250 personer som fortfarande sitter fängslade. Kinas militära hot mot Taiwan, inskränkningarna i Hongkong, religiöst förtryck i Tibet av oliktänkande är många andra oroande signaler. I Vietnam riskerar den som ifrågasätter enpartisystemet repressalier i form av uteslutning ur partiet eller fängslande. På Kuba betraktas den som ifrågasätter det politiska systemet som fiende till landet. Nya uppgifter om fängslande av omkring 100 personer har kommit fram i dagarna och är också klara exempel på bristande demokrati. Hur skall då de här missförhållandena uppmärksammas? Vad kan vi göra? Och vad gäller de asiatiska länderna: Är det korrekt som somliga debattörer hävdar att de asiatiska värdena är annorlunda och att Kina alltid varit ett auktoritärt samhälle? I den stora utredningen Framtid med Asien, som precis presenterades före jul av UD och som nu kommer som skrivelse till riksdagen, refererar man till ett intressant inlägg av nobelpristagaren i Ekonomi, Amartya Sen. Han har varnat för förenkling. Han hävdar att Konfucius inte var mer auktoritär än Platon och citerar från Konfucius att då staten "förlorat sin väg skulle individen handla djärvt och tala tyst". Vietnam har en lång historia av krig, invasion och umbäranden bakom sig. De lovvärda ekonomiska reformer, doi moi, som inleddes 1986, har inte åtföljts av politiska reformer. Sveriges roll i förhållande till Asien som kontinent kan tyckas vara marginell; det handlar, som professor Staffan Helmfrid uttryckte det härom dagen, om "myggan och elefanten". Men Sverige har en speciell roll i förhållande till Vietnam genom vår långa vänskap och vårt stöd. Under januari månad hade jag möjlighet att bl.a. besöka nationalförsamlingen i Hanoi där Sverige finns med för att konkret bidra till att bygga upp en fungerande institution. Andra insatser består av stöd för att bygga upp ett oberoende rättssystem, en transparent budget, åtgärder för att stoppa korruption och utbildning av journalister. Det är självklart att vi skall fördöma och ta avstånd från övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, men om vi också vill påverka och bidra till förändring måste det finnas en kontakt. Och vi kan se i IDEA:s skrift som kom i slutet av 1968 och som heter Democracy and Deep-Rooted Demokrati och djupt förankrade konflikter och alternativ för förhandlingar, där man också väldigt klart tar fram hur slutsatsen måste bli att det internationella samfundet måste assistera och stödja snarare än att föreskriva, sätta sin prägel på och tvinga fram åtgärder. Jag menar att enskilda organisationer har en viktig roll att spela, men det behövs också statliga insatser av det slag som jag här beskrev. Kontakterna måste öka, inte minska, utan att för den skull legitimera förtryck av något slag. Herr talman! Jag vill också peka på situationen för barn. Barnkonventionen är en bra grund, men problemet är att den inte åtföljs i länder runtom. Det som finns som är positivt är ett bra samarbete mellan nordiska länder och Baltikum. Men det finns också problem med barnsoldater. De senaste dagarna har det kommit rapporter om Sierra Leone, där det är barn som är både offer och förövare. Det är fruktansvärda rapporter. Herr talman! Jag vill peka på FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor som i år fyller 20 år, men en tredjedel av länderna har gjort reservationer, och omkring 30 länder har inte skrivit under alls. Men detta är ändå ett viktigt dokument att använda. Jag tror att det är viktigt när vi diskuterar länder som Iran, där kvinnor stenas för äktenskapsbrott, eller Afghanistan, i talibanernas värld, där kvinnor inte har några rättigheter alls, att man där kan använda just kvinnokonventionen. Murad Artin kommer att ta upp frågorna om Iran närmare. Jag vill också peka på Kina och de selektiva aborterna. Det fattas 1⁄2 miljon kvinnor eller flickor. Men också arbetet med detta visar att det finns framkomliga vägar. Afghanistankommittén gör t.ex. ett värdefullt arbete i Afghanistan, och faktiskt når utbildning till kvinnor. När vi nu behandlar det här betänkandet i utskottet och här i riksdagen är det ju så att Sverige generellt inte prövas. Men Sverige måste också prövas utifrån en hård mall med precis samma krav som vi ställer upp för andra länder, eller högre krav. Det gäller att ha en bra bas i det vi står i, i vårt eget land. Jag vill ta ett exempel, och det är Nordiska rådet där det har funnits ett samiskt observatörskap. Vänsterpartiet och flera andra partier menar att vi måste acceptera ett fullt samiskt deltagande. Därför yrkar jag bifall till reservation 2, där Vänsterpartiet finns med, för samernas ställning. Jag vill också peka på att Sverige har fått allvarlig kritik av bl.a. FN:s kommitté, som bevakar konventionen mot tortyr, för utvisning av flyktingar som riskerar tortyr. Jag vill också peka på Europarådets kommitté för att förhindra tortyr och inhuman och nedsättande behandling eller bestraffning, som besökte Sverige i februari förra året och pekade på hur polisvåld och andra missförhållanden existerar här. Detta kommer att belysas senare i en debatt med anledning av en interpellation av Sten Lundström. Sveriges uppfyllande av barnkonventionen, om vilket vi senare kommer att få höra av Maj-Inger Klingvall, är ett annat väsentligt område att bevaka. Det finns därför all anledning att diskutera kravet på en nationell handlingsplan i Sverige för att uppfylla förpliktelser i internationella MR-instrumentet. Det finns anledning att ta det krav som Centern och kd tar upp i sitt särskilda yrkande på allvar. Även Mary Robinson har tagit upp detta krav i skriften A Human Rights Message, som Regeringskansliet gav ut 1998. Hon pekar där på hur "länder som berömmer sig själva av att välkomna immigranter slår igen portarna för flyktingar och asylsökande." När utrikesutskottet därför debatterar och föreslår beslut till riksdagen är det inte våra egna medborgerliga rättigheter och det som händer i vårt land som står i fokus. Men det går aldrig att komma ifrån att hur vi sköter våra egna frågor, våra egna affärer i Sverige, mycket starkt påverkar trovärdigheten när vi agerar ute i världen. Jag vill också kommentera de reservationer som finns i betänkandet från de borgerliga partierna som gäller förhållandena för Taiwan och som vill visa att Taiwan borde bli fullvärdig medlem av FN, få bättre handelsvillkor osv. Men konflikten blir knappast mindre om omvärlden agerar bakvägen för att Taiwan skall bli erkänt som stat. Omvärldens stöd måste bestå av påtryckningar för att få Kina till förhandlingar och avstå från militära hot. Därför har jag mycket svårt att ställa mig bakom den väg som man anvisar i dessa reservationer. Jag vill också, herr talman, instämma med föregående talare Liselotte Wågö, för jag efterlyser också närvaro från regeringen. Det var min förhoppning att regeringen detta år, när man inte själv har presenterat skrivelser eller någon proposition, ändå skulle markera den betydelse som svenska regeringen säger sig vilja ge, vilket man i praktiken huvudsakligen gör, till de mänskliga rättigheterna. Regeringen skulle ha markerat detta genom sin närvaro här i dag. Det är förvånande att man inte har velat göra detta, och jag är besviken över det. Jag ser, precis som Liselotte Wågö, fram emot att den rapport som vi har begärt från utrikesutskottet om mänskliga rättigheter i förhållande till bistånd kommer och att den blir offentlig. Till slut, herr talman, är FN-deklarationen från 1948 en milstolpe och Wienkonferensen 1993 en annan. Att 171 länder antog Wienkonferensen, som klart betonade alla staters skyldigheter att leva upp till förpliktelser, är av stor betydelse. Ändå är det lätt att känna sig maktlös när man ser sig om i dagens värld. Men det finns oerhört mycket som vi kan göra som riksdag, regering och som del av det internationella samfundet.

Herr talman! Jag glömmer aldrig mötet med den tonårige Bernd som var jämnårig med mig. Vi möttes i Västtyskland, som det då hette. Han hade riskerat livet genom sin flykt från öst. Det fanns ju de som blev skjutna. Men för Bernd var det värt att ta den risken för friheten, för att få mänskliga rättigheter. Förhållandena där är ändrade - muren är borta. Men det finns alldeles för många Bernd runtom i världen också i dag. Vi får inte svika dem. Vi får aldrig ge upp kampen för de mänskliga rättigheterna, oavsett var det gäller i världen, oavsett vilka som drabbas. Människovärdet utgör fundamentet för den kristdemokratiska ideologin. Alla människors lika värde och varje människas unika värde är de principer som vår syn på mänskliga fri och rättigheter bygger på. Demokrati och människovärde hänger intimt samman. Utan en för samhället gemensam värdegrund kan inte en demokrati existera mer än till namnet. De värderingar som bär upp ett samhälle måste ständigt genomsyra debatten och utgöra grund för normer, beslut och lagstiftning. Friheter och rättigheter men också skyldigheter måste tydligt framgå av samhällets regelverk, och dess tillämpning måste vara föremål för en kontinuerlig granskning. Man kan också säga att människovärdet kräver demokrati. En totalitär regim, den må vara av fascistisk eller kommunistisk natur, förnekar sina medborgare deras rättigheter och ger en klart begränsad del av befolkningen särskilda förmåner och privilegier för deras status i maktapparaten. För kristdemokraterna utgör den personalistiska människosynen den bästa garantin för att människovärdet upprätthålls. Individualismen betonar visserligen de individuella fri och rättigheterna, men utan att sätta in människan i relation till andra människor. Egenintresset kan då gå ut över andra, framför allt de svagare. Kollektivismen, å andra sidan, gör människan till ett objekt eller ett redskap för det gemensamma bästa. I denna samhällssyn är det kollektivet, representerat av en mindre grupp människor, som avgör vad som är det gemensamma bästa. Människan försvinner i mängden. Den personalistiska människosynen betonar den enskilda människans fri och rättigheter men placerar henne också i relation till andra, vilket ger upphov till ansvar och hänsyn. Det är i relationerna till andra människor, i de små gemenskaperna i vår omgivning, som vår personlighet utformas. Det är också genom detta samspel som en gemensam värdegrund formas med en gemensam syn på människovärdet. Herr talman! FN-systemet utgör kärnan i det arbete som bedrivs för att upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling 1948, är i dag erkänd av i stort sett hela världssamfundet och kan därför sägas ha universell giltighet. Människovärdet och behovet av en gemensam värdegrund framtonar tydligt i förklaringen, som varit vägledande för de konventioner om mänskliga rättigheter på FN-nivå och på regional nivå som senare har trätt i kraft. Det internationella systemet för bevakning av respekten för de mänskliga rättigheterna som vuxit fram är en stor framgång för världssamfundet. I juli 1998 kunde beslut fattas om en permanent internationell brottmålsdomstol. I Europa kan individuella fall av brott mot de mänskliga rättigheterna behandlas i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Kommittéer inom FN och på regional nivå övervakar och påvisar kränkningar av mänskliga rättigheter, bl.a. i fråga om tortyr och förtryck av nationella minoriteter. Samtidigt vet vi att mänskliga rättigheter fortsätter att kränkas världen över, inte bara i totalitära regimer utan även i demokratier - ja, faktiskt också i vårt eget land. Generellt kan man ändå säga att regelbundna kränkningar främst sker i länder som inte kan betecknas som demokratier. Det är därför ytterst angeläget att de länder som är demokratiska och som aktivt vill arbeta för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna också i omvärlden gör det tillsammans och på ett sätt som är konsekvent och trovärdigt. Tyvärr har inte alltid konsekvens varit ett ledord för hur Sverige och andra demokratier agerat gentemot brott mot de mänskliga rättigheterna. Så har t.ex. kritiken mot Kina för dess ständigt återkommande kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för dess behandling av den tibetanska befolkningen varit sporadisk. Men en regim som bär ansvaret för att landets politiska fångar räknas i tusental, att religiösa minoriteter och politiska oliktänkande förföljs och att antalet dödsstraff är större än någon annanstans i världen måste fördömas. Sverige måste ta ett större ansvar och i EU och FN verka för en skarp markering mot Kina i kommande resolutioner. I går påmindes vi genom demonstrationer runtom i världen om att det är 40 år sedan Dalai lama tvingades fly från Tibet. Herr talman! Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna pågår i ett förskräckande stort antal länder. Jag vill från lite olika utgångspunkter uppmärksamma några. I kommande anföranden kommer Ingrid Näslund och Margareta Viklund att göra ytterligare markeringar. I Turkiet fortsätter upprepade kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inte minst genom förtryck av etniska minoriteter. Kränkningarna sker trots att Turkiet är medlem av Europarådet och redan 1954 ratificerade den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Påtryckningarna mot den turkiska regimen måste fortsätta och vara regelbundna och ske så snart det är påkallat. Men balansgången kan vara svår. Sanktionerna får inte bli så hårda att Turkiet väljer att vända Europa ryggen. I den kommande rättegången mot Öcalan måste internationella observatörer tillåtas delta. Våldet mot kristna i Indien ökar. I en rapport nämns 30 fall av religionsvåld i delstaten Orissa 1998. I år har redan flera mord begåtts i den delstaten, enligt indiska massmedier. Konflikten i Sudan har tydliga religiösa inslag där de kristna grupperna är speciellt utsatta, skriver vi i utskottet i avsnittet om Sudan. Sida har lämnat bidrag till Liv och Fredsinstitutet för delaktighet i det försoningsarbete som pågår. Också på annat sätt agerar vi från svensk sida i denna konflikt, och det är nödvändigt. Jag vill här också säga att Sverige på många sätt gör goda insatser när det gäller MR-arbetet, även om det finns anledning till kritik i vissa fall. Herr talman! Extrem fattigdom innebär i de allra flesta fall en avskärmning från grundläggande politiska och sociala rättigheter. Genom det internationella utvecklingssamarbetet kan vi därför via ekonomiskt stöd bidra till inte bara en ekonomisk utan även en demokratisk utveckling i de länder och regioner som är mest utsatta. De allra fattigaste länderna och regionerna är ofta högt skuldsatta och tvingas avsätta en orimligt stor del av sina inkomster till avbetalningar. Att bryta den trenden måste ha hög prioritet för vårt land och andra industriländer. Vi kristdemokrater har konsekvent verkat för en höjd svensk biståndsnivå och en större satsning på skuldavskrivningar. Världsbankens skuldavskrivningsstrategi samt kampanjen Jubel 2000 är två lovvärda initiativ. I den av kristdemokrater ledda regeringen i Norge har man utarbetat en nationell skuldavskrivningsstrategi, en s.k. gjeldsplan, för 22 av de fattigaste och mest skuldtyngda länderna. European Peoples Party, EPP, den europeiska partifederationen för kristdemokratiska och andra likasinnade partier, antog vid sin årliga kongress i februari i år en resolution som understryker vikten av skuldavskrivning för de mest behövande länderna som respekterar de fundamentala mänskliga rättigheterna och visar en sann vilja till ekonomiska och politiska reformer. Vi kristdemokrater menar att det nu är hög tid för Sverige att ta fram en egen "gjeldsplan", skuldavskrivningsplan. Det skulle ligga väl i linje med den höga profil som Sverige, i alla fall tidigare, har velat stå för i dessa sammanhang. Kristdemokraterna i Sverige och Norge och den kristdemokratiska gruppen i EPP står upp för skuldavskrivningstanken. När är den svenska socialdemokratin beredd att göra det? Det är en viktig, ja, nödvändig del i kampen för de mänskliga rättigheterna i de fattigaste och mest skuldtyngda länderna. Jubel 2000 förutsätter det. Sverige får inte svika i någon del i kampen för de mänskliga rättigheterna.

Vi står naturligtvis också bakom övriga reservationer. Jag vill också säga att rapporten om MR, som tidigare har berörts och som vi från utskottets sida har beställt, ser vi fram mot att få utan hemligstämplingar.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

I Kuba fängslas politiskt oliktänkande. I Zimbabwe fängslas och torteras journalister. I Iran stenas kvinnor. I Algeriet dödas civila. I Västsahara förhalas folkomröstningen år ut och år in. I Kina sitter fortfarande ett stort antal dissidenter fängslade utan rannsakan tio år efter massakern på I Burma förföljs, fängslas och torteras oppositionella. Sedan augusti förra året har militären arresterat mer än 200 parlamentariker i Burma. Detta medan vi här i ett fritt land kan diskutera utan oro. Omkring 700 medlemmar av det demokratiska partiet NLD i Burma har också arresterats. Aung San Suu Kyi, som hålls isolerad vädjar till oss, till världens parlamentariker, om starkt stöd till de demokratiska krafter i Burma som i dag är utsatta för militärens förtryck. Jag tänker nu lite närmare gå in på den situation som råder på två öar i vår värld. Det är två öar som under efterkrigstiden har utvecklats på helt olika sätt när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Den ena ön har gått mot diktatur och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Den andra ön har gått mot demokrati med vad det innebär för mänskliga rättighetsutvecklingen och för en säkrare värld för människorna som lever på ön. Jag syftar i första fallet på Kuba, i andra fallet på Taiwan. Två öar i vår värld som har utvecklats helt olika. Man kan undra varför. Herr talman! För någon vecka sedan instiftades i Kuba en ny lag som utvidgar bruket av dödsstraff och ökar straffen på upp till 30 års fängelse för bl.a. spridande av material som kan "underminera Kubas ekonomi och samhälle". Den hårdnande attityden har följts av fängslanden av flera journalister då de har försökt föra fram politiska budskap. Castroregimen har den senaste tiden visat alltfler prov på ett oacceptabelt förhållningssätt mot alla dem som inte går i regimens ledband. Brutna telefonlinjer till USA, massarresteringar och införandet av den s.k. skyddslagen är några exempel på den kubanska diktaturens återkommande förtryck av sitt eget folk. Sverige har haft kontakt med Kuba sedan lång tid. Det är därför av särskilt intresse hur vårt land agerar då övergrepp mot mänskliga fri och rättigheter äger rum i Kuba. I detta sammanhang vill Folkpartiet uppmärksamma det svenska biståndet till Kuba. Folkpartiet anser att bistånd till de demokratiskt sinnade krafterna på Kuba i opposition mot det nuvarande förtrycket bör förmedlas. Regeringen bör göra vad den kan för att uppmuntra detta. Från Folkpartiet liberalernas sida förutsätter vi dock att eventuellt arbete för att stärka de demokratiska krafterna i Kuba skall ske genom enskilda organisationer. Vi säger bestämt nej till bilateralt samarbete med Kuba. Den utfasning av det statliga biståndet till Kuba, som den borgerliga regeringen påbörjade borde ha fullföljts. Det ger felaktiga signaler när regeringen nu ger bilateralt bistånd till Kuba, dvs. har kubanska myndigheter som motpart. Vi anser också att det strider mot hela intentionen med biståndet till Kuba att förmedla stöd till Kuba genom svenska organisationer vars syfte är att stödja Castros regim. Det måste bli ett slut på att representanter för länder som Kuba eller andra diktaturstater inviteras till dyra resor till Sverige, om det inte finns mycket speciella skäl till detta. Så skedde t.ex. under den svenska valrörelsen. För en kostnad om 46 000 kr per person kunde representanter för en av världens kvarvarande diktaturer komma på besök till Sverige på vår bekostnad. Argumentet är att man på detta sätt vill försöka påverka. Det kan tyckas vara rätt tänkt, men det blir så fel. I stället för vad man från svensk sida hoppas uppnå ger man på detta sätt Castroregimen stöd och legitimitet, som den saknar eftersom den ej valts genom fria val från befolkningens sida. Folkpartiet vill se ett bistånd som tar ställning för världens medborgare - inte för deras härskare. Så till utvecklingen under efterkrigstiden på en annan ö. Folkrepubliken Kinas anspråk på att företräda ett och hela Kina har i förhållande till Asiens mest lovande demokrati Taiwan tagit sig uttryck i arrogans och aggressivitet. Den militära uppladdningen i havsområdet mellan fastlandet och Taiwan inför presidentvalet i mars 1996 saknar motstycke internationellt. Kina har ofta hotat Taiwan med att återta ön med våld, om dess regering gör allvar av att formellt förklara ön som självständig stat. Under den senaste tiden har det från området kommit alltfler oroande rapporter som inte talar för en ändrad inställning från I december förra året gjorde Peking klart att man inte tänker acceptera någon folkomröstning i Taiwan för att undersöka om invånarna vill ha en återförening med fastlandet eller ej. Det är så man från Kinas sida ser på demokrati och folkets vilja. Kinas arroganta och aggressiva hållning mot Taiwan visade sig i slutet av februari, då man lade in sitt veto i FN:s säkerhetsråd mot ett förlängt mandat för den fredsbevarande styrkan i Makedonien. Makedoniens s.k. brott bestod i att man upprättat diplomatiska förbindelser med Taiwan. Folkpartiet anser att Kinas agerande är ett hot mot freden på Balkan och ett fullständigt oacceptabelt beteende, eftersom enskilda stater måste ha rätt att upprätta diplomatiska förbindelser med vilka länder som de vill. Jag skulle kunna utveckla detta ytterligare, men jag nöjer mig med att avslutningsvis framhålla att Sverige på olika sätt bör utveckla sina förbindelser med Taiwan. Taiwans representationskontor i Stockholm bör ges diplomatisk skattefrihet. Den svenska representationen i Taipei bör förstärkas, och Sverige bör inom EU medverka till att EU upprättar ett informationskontor i Taipei. Folkpartiet anser att Sverige måste ta större initiativ än i dag för att stödja den taiwanesiska demokratins fortlevnad. Det är dessa signaler som vi skall ge. Vi skall vara kritiska mot den öregim som är en diktatur och som förtrycker sitt folk. Vi skall ge vårt stöd till regimen på den ö där fördjupad demokrati och mänskliga rättigheter råder. Jag tycker därför att det är lite förvånande att det är ganska få partier som fullt ut stöder de reservationer som just rör Taiwan. Vi hörde Eva Zetterberg förklara att hon inte kunde stödja t.ex. reservation 4, där det framhålls att medborgarna i Taiwan själva måste få avgöra om de vill bli en del av folkrepubliken eller om de föredrar fortsatt självständighet. Jag är övertygad om att utvecklingen kommer att visa att folket i Taiwan kommer att få bestämma detta och att folket på Kuba en gång kommer att få bestämma vem som skall leda det landet. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Från Vänsterpartiets sida delar vi i mångt och mycket den kritik som Karl-Göran Biörsmark ger uttryck för mot inskränkningarna i och allvarliga övergrepp på mänskliga rättigheter och yttrandefrihet på Kuba, i Vietnam och i Kina. Men sedan är frågan när man kommer bortom honnörsorden, vare sig det gäller Folkpartiet, Vänsterpartiet eller vilket parti det vara månde, om man menar allvar med att försöka stödja just folken och inte regeringen. Jag menar först och främst, Karl-Göran Biörsmark, att vi måste se till bakgrunden på Kuba, om vi tar det som exempel, med det regelrätta krig som pågår från USA:s sida gentemot Kuba. Man är utsatt för en blockad. Jag menar inte att det försvarar övergreppen, men den förklaringen måste ändå finnas med. Jag menar, Karl-Göran Biörsmark, att det som Folkpartiet driver så hårt, nämligen att det bara skall ges bistånd via enskilda organisationer, är bra. Det finns från svensk sida en klar uppmaning till ytterligare organisationer att engagera sig för att få till stånd arbete på Kuba, men jag tror inte att det räcker. Jag vill därför att Karl-Göran Biörsmark visar på vad sätt de kontakter som nu finns med Kuba är av ondo. Hur skall ett samhälle kunna öppna sig, om det inte har kontakter? Är inte isolering och utstämpling av landet Kuba, som ändå har så pass avgörande svårigheter, fel väg?
Herr talman! Det är alldeles riktigt att man skall se på bakgrunden till situationen både i Kuba och i Taiwan. När det gäller Kuba menar jag att den bojkottpolitik som USA för inte är bra. Det har jag sagt tidigare här i kammaren. Jag stöder inte den uppläggningen. Jag tror nämligen att handel kan öppna vägar. Jag har själv sett hur Kuba har förändrats i vissa avseenden på grund av handel. Men det sitter i toppen en man som hårt styr sitt folk. Att ha kontakt med honom och med hans hejdukar och gelikar och att ta dessa hit till Sverige för att följa svensk demokratisk utveckling ger fel signal. Det ger honom, inte folket, credit. Det är det som är poängen. Därför skall svenskt bistånd arbeta genom enskilda organisationer och som målgrupp ha de personer som Castro nu fängslar. Det är dem som vi skall stödja. Det är oberoende journalister som behöver vår signal. Det är de själva som tycker att det är en vansinnig politik av Sverige att ha kontakt med Castros folk. Det är på gräsrotsnivån som vi skall arbeta. Där finns de oberoende journalisterna, och det är dem som vi skall stödja. Det kan vi göra bara genom enskilda organisationer.
Herr talman! Med Folkpartiets resonemang hamnar man ändå på samma linje som USA, och jag menar att man med den taktiken direkt motarbetar utvecklingen av mänskliga rättigheter på Kuba, för att fortsätta med det exemplet. Kuba är ett oerhört mångfasetterat samhälle. Det finns gräsrötter och människor på alla andra nivåer som vill utveckla demokratin och som inte är fullt överens. De utgörs inte bara av den lilla grupp som man kallar dissidenter. Jag menar att det är av stor vikt att vi har kontakter med alla delar av det kubanska samhället, och de kontakterna kan vi klart och tydligt understödja. Det är det som Folkpartiet och Karl-Göran Biörsmark inte vill. Därmed bidrar man till att förtrycket hårdnar på Kuba. Jag vill också göra en jämförelse med Vietnam. Karl-Göran Biörsmark talade om stödet till journalister. I Vietnam har ett omfattande bistånd givits från svensk sida. Det har anordnats kurser för journalister om hur man skall kunna ha en annan typ av journalistik än den som bara följer maktens direktiv. De svenska journalisterna fick då höra från vietnameserna: Det där går ju inte att ha hos oss. Sådana saker kan vi inte föra fram och ha olika åsikter om. De svenska journalisterna som ledde kursen sade: Okej, då bryr vi oss inte om den saken. Då fortsätter vi med bara tekniska aspekter. Men då invände en vietnamesisk journalist: Nej, men det är jätteintressant. Man vet aldrig om man kan få användning för det. Min slutsats är: Om man inte ger impulser och om man inte ger den information som behövs för att förändra ett samhälle för att få till stånd en utveckling i demokratisk riktning, hur skall då detta åstadkommas? Jag hävdar bestämt att Folkpartiet har valt fel väg och att man därmed motverkar sina egna syften.
Herr talman! Det är intressant att lyssna på Eva Zetterberg när hon så varmt talar om att man skall stödja regimens hejdukar i Kuba. Inte med ett ord tar hon upp den kritik som jag hade när det gällde Kina och Taiwan. Jag tog upp dessa två öar som exempel på hur en ö kan gå i riktning mot en diktatur, där man förtrycker människorna och där mänskliga rättigheter inte har utrymme. Men Eva Zetterberg ägnar nästan hela sin repliktid åt att förklara varför det är så viktigt att stödja de krafter som Castro dirigerar, medan jag har försökt att peka på att det är de demokratiska krafterna både i Kuba och i Taiwan som behöver allt vårt stöd. Men detta berör inte Eva Zetterberg med ett ord. Jag förstår inte riktigt detta upplägg. Den signal som vi sänder härifrån skall innebära stenhård kritik gentemot sådana diktaturer som Castros och vara en markering. Inte skulle Eva Zetterberg ha försvarat diktatorer av olika slag - t.ex. Hitler eller Stalin - om det gällt att få deras representanter till Sverige för att följa den demokratiska utvecklingen. Vi skall jobba för de krafter i Kuba som har den inställningen att demokrati och mänskliga rättigheter skall råda, och vi skall ge en klar signal till Taiwan om att man är på rätt väg och att man har vårt stöd. Det finns en reservation som förespråkar att Taiwan på något sätt borde komma med i FN-familjen, liksom bl.a. PLO och ANC fick komma med. Taiwan skulle t.ex. kunna få en observatörsstatus i Ecosoc i FN. Det är dessa signaler som är viktiga för demokrati och för utvecklingen av mänskliga rättigheter.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande om de mänskliga rättigheterna är intressant såtillvida att det behandlar bara motioner som är väckta av riksdagens ledamöter och partier. När man läser betänkandet kan man tydligt se att det finns ett stort engagemang i riksdagen för mänskliga rättigheter, vilket är oerhört positivt. Men det ligger inte som grund någon skrivelse från regeringen om hur man ser på situationen för mänskliga rättigheter i dag. Det hade kanske varit bra, men vi får återkomma till det. Det känns dock positivt att det finns ett så pass stort engagemang och en vilja att lyfta fram dessa frågor för att försöka att förändra situationen i världen så att det blir en mer mänsklig värld. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och de enskilda människorna. Rättigheterna beskriver statens ansvar gentemot den enskilda människan när det gäller såväl att respektera individens frihet som att skydda individen mot kränkningar och att utan diskriminering tillgodose individens grundläggande materiella behov. I första artikeln av FN:s allmänna förklaring kan man läsa följande: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Detta låter självklart och ganska enkelt. Det borde vara ett naturligt led i den mänskliga gemenskapen. Ändå är dessa ord så långt borta för så många människor. Vi ser ständigt hur människor förföljs för sitt kön, för sin ras, för sin tro eller för sin sexuella läggning eller bara för att de råkar vara födda i en del av världen där de inte blir accepterade som de är. Rättigheterna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är universella. Det är en viktig princip. Det gäller människor utan åtskillnad. Rättigheterna är universella också i den meningen att de gäller över hela världen oavsett land, kultur eller specifik situation. Religionsfriheten skall respekteras i länder både med och utan statsreligioner. Förbudet mot tortyr gäller såväl i fred som under väpnade oroligheter. Rätten till utbildning är lika angelägen i fattiga länder som i rika länder. Minoriteters rättigheter är lika viktiga i såväl heterogena som homogena samhällen. En viktig princip är att rättigheterna är en internationell angelägenhet. Den folkrättsliga utvecklingen har bekräftat att de mänskliga rättigheterna är en internationell angelägenhet och att det är fullt legitimt att framföra åsikter om och försöka påverka situationen i olika länder på detta område. Det är därför viktigt att Sverige utnyttjar denna princip. Alexander Nikitin i Ryssland, situationen i Vanunu i Israel är bara några exempel på situationer när vi kan, bör och måste agera. Vi i riksdagens MR grupp får ofta en lång lista på aktuella och viktiga fall där vi bör agera och göra något för att förändra situationen. Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. All demokratisering är inhemska processer, men det kan ges internationellt stöd. Sverige har flera olika instrument, olika medel och olika aktörer för att agera på olika nivåer. Demokrati och rättighetsfrågorna blir alltmer integrerade aspekter i övriga verksamhetsgrenar. Kvinnornas rättigheter främjas bl.a. genom utarbetande av jämställdhetsprogram. Barns rättigheter måste lyftas fram. Metoder för att utveckla ett rättighetsperspektiv i allt bistånd måste utarbetas. Barnkonventionen måste följas upp, både här hemma och i andra länder. De ekonomiska och sociala rättigheterna måste tillmätas en ökad vikt i svensk utrikespolitik. Människor är den viktigaste resursen i alla samhällen. Social utveckling handlar om att stärka människors säkerhet, förmåga och möjligheter. Tillgång till hälsovård och utbildning är grundläggande för att åstadkomma detta. Rätten till hälsa och utbildning är dessutom konventionsbundna mänskliga rättigheter. Ökad tonvikt måste därför läggas på fattiga kvinnors, mäns och barns rättmätiga tillgång till sådan service samt på att inkludera de människor som vanligtvis exkluderas. De svaga gruppernas rättigheter måste lyftas fram. Det svenska utvecklingssamarbetet är ett viktigt verktyg i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter måste bli en integrerad och väsentlig dimension i det svenska utvecklingssamarbetet. I en värld där klyftorna ökar mellan rik och fattig blir det ännu mer angeläget att lyfta fram de mänskliga rättigheterna. Konventionssystemen måste effektiviseras och ges nödvändiga resurser. Miljöpartiet har alltid ansett att FN är ett av världens allra viktigaste internationella forum. Det är det enda riktigt öppna forum där alla jordens länder kan mötas och där inte marknadskrafter och ekonomisk eller militär styrka påverkar rätten att få delta och komma till tals. FN är också den enda organisation som inom sitt verksamhetsfält har den agenda som är nödvändig för att tackla de nya icke-militära hoten i världen som fattigdom och ökade klyftor mellan rik och fattig. Därför kan FN också snabba på arbetet och titta på frågor som folkökningsprocesser, naturresurserna och naturligtvis också de ökade hoten mot miljö och natur. När det gäller de konkreta frågor som behandlas i betänkandet har vi i Miljöpartiet inte så många från utskottsmajoriteten avvikande meningar. Vi har en reservation som berör samernas rättigheter och möjligheter att finnas med i Nordiska rådet. Det är egentligen väldigt märkligt att man inte från svenskt håll som i så många andra sammanhang driver minoritetsgruppernas rättigheter och ser till att lyfta in frågan och ger samerna möjlighet att finnas med som en del i Nordiska rådet och dess arbete. Därför yrkar jag bifall till reservation 2. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har nu existerat i 50 år. Detta till trots finns det länder som inte respekterar dessa rättigheter. I många delar av världen har förtycket ökat. Övergrepp, våld, misshandel blir till en vardag för människorna. Därför är det också angeläget att bevakningen av, debatten om och uppföljningen av de mänskliga rättigheterna ständigt pågår. Det är med mänskliga rättigheter som med demokrati och jämställdhet. Bevakningen och debatten av dessa måste hela tiden finnas med. Annars vet vi inte om det bara är en pappersprodukt eller om det också finns i verkligheten. Mänskliga rättigheter har ett viktigt inslag av att agera och att bry sig. Regeringen gör en hel del. Vi kan också se att det ageras från svenskt håll inom FN och inom EU för att lyfta frågor som är viktiga. Det arbetet måste få fortgå och vara någonting som vi ständigt vet att den svenska regeringen gör. Därför tycker jag att det är väldigt förvånande att det är så tyst från regeringen när det gäller VM-spelen i bordtennis som är placerade i Belgrad. Det går naturligtvis att säga att det får Bordtennisförbundet självt avgöra, eller t.o.m. lämna över det till spelarna att avgöra om de tycker att det är rätt eller fel att åka. Men jag anser att det är ett politiskt ställningstagande som måste göras av regeringen för att säga om de svenska spelarna skall åka eller inte. Jag tycker att det är självklart att regeringen säger att den inte står bakom det och att det inte skall arrangeras något bordtennis-VM i Belgrad i nuvarande situation, utan spelen får flyttas till annan ort. Det är fortfarande inte fred i området. Vi matas ständigt med situationen där nere. Människor tvingas fly på sina traktorkärror undan hoten att bli ihjälskjutna. Barn, kvinnor och gamla sitter på sina kärror och försöker rädda sitt liv. Det skulle vara ytterst märkligt att nästa stund se bilder från samma region där man ser glassiga VM-spel genomföras. Det går nämligen inte att koppla isär idrotten och den politiska situationen om man menar någonting med sitt agerande för mänskliga rättigheter och internationell solidaritet. Att politik och idrott hör ihop har vi tydligt fått se i de rapporter som framkommit om t.ex. skandalerna när det gäller att få arrangera OS. Jag hoppas att regeringen kommer att agera och med tydlighet visa var den står i den här frågan för att också markera mot Milosevic och bristen på försök att skapa fred i området. Det finns många frågor med i detta som skulle vara viktiga att lyfta och diskutera när det gäller ländersituation och allmänt kring mänskliga rättigheter, men jag tänker inte gå in så mycket på de detaljer som vi har tagit upp och som är viktiga. Något som jag tycker är oroande och också väldigt normgivande är frågan om USA och dödsstraffen. Jag tycker att det är helt oacceptabelt att vi kan se att USA som i andra sammanhang framhålls som en demokrati och en förebild för många länder tillämpar dödsstraffet och att man kan se ökad användning i dag. Vi vet också att situationen för de fängslade många gånger är helt oacceptabel. Sedan har vi naturligtvis kurdernas situation, situationen i Kina, osv. Det finns mycket man kan säga om vad som skulle behöva göras och vad som borde vara den faktiska situationen för människorna i dessa länder. Men det har vi uttryckt i utskottets betänkande. Slutligen vill jag säga att svensk utrikespolitik skall främja respekten för de mänskliga rättigheterna. Denna ambition måste prägla hela utrikespolitiken i alla dess olika delar såväl bilateralt som i multilaterala kontakter.

Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras respektive ansvarsområden.

Fru talman! Jag vill ta upp en fråga som spänner över både miljöområdet och energiområdet och har att göra med relationen till andra länder. Det är därför naturligt att fråga Lena Hjelm-Wallén. Näringsutskottet här i riksdagen har i dag diskuterat naturgasfrågan och konstaterat att det inte är aktuellt med en storskalig introduktion av naturgas eller en ny naturgasledning genom Sverige. Jag vet att den frågan naturligtvis skall behandlas också i kammaren, men det kan vara skönt att redan i dag veta hur regeringen kommer att agera för att tydliggöra att det är en svensk uppfattning att en sådan gasledning inte är aktuell. Det måste naturligtvis få konsekvenser för dem som till äventyrs är intresserade av en sådan ledning eller för andra länder. Hur kommer regeringen att agera för att se till att den här ståndpunkten slår igenom?
Fru talman! Lennart Daléus tar som utgångspunkt en diskussion och kanske ett beslut i ett utskott i dag. Jag tycker att vi måste hålla oss till ordningen. Först må riksdagen besluta i den här frågan, sedan skall naturligtvis regeringen göra vad den kan för att leva upp till det riksdagsbeslut som fattas.
Fru talman! Jag delar naturligtvis i grunden den uppfattningen. Men jag har ställt frågor kring den här naturgasledningen många gånger här i kammaren, just vid sådana här tillfällen. Som vi vet planeras ibland saker, och till slut står man om inte inför fullbordat faktum så åtminstone långt gången hantering. Jag vet att många människor i södra Sverige, där det här diskuteras mycket, är väldigt oroliga, för det finns de, i företag eller liknande sammanhang, som ändå planerar en sådan här ledning. Jag tror att det skulle vara skönt om Lena Hjelm-Wallén kunde tydliggöra den inställning som vi självklart har också i Centerpartiet, att en storskalig satsning och en ny ledning genom Sverige inte är aktuell. Det vore bra om det snabbt kunde nå ut, inte minst till människor som känner den här oron. Trots att vi just nu väntar på ett utskottsbetänkande finns diskussionen att förhålla sig till.
Fru talman! Det här är en fråga som är mycket stor och synnerligen komplicerad. Många människor är oroliga, andra människor har stora förväntningar på att det skall hända saker och ting. Riksdagen är inne i en beslutsprocess, och regeringen lyssnar naturligtvis till vad riksdagen har att säga. Till det kommer det allmänna som vi har kommit överens om vad gäller energipolitiken. Jag menar att om Lennart Daléus vill gå djupare in i den här frågan bör det vara fackministern, alltså energiministern, som svarar på den.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Leif Pagrotsky. Den handlar om integrationssträvandena i I takt med att förbindelsen växer fram blir det alltmer konkreta frågor som sätts på dagordningen. Det uppstår naturligtvis många problem när två länders regler, lagar och förordningar skall samordnas. Ett nu uppmärksammat problem är taxinäringen. Om jag har förstått saken rätt innebär de danska reglerna att en svensk taxibil inte skall kunna ta passagerare tillbaka från Köpenhamn. Det är naturligtvis en omöjlig situation. Vi måste få den här verksamheten, liksom all annan trafik, att fungera över förbindelsen.
Fru talman! Nu bygger vi en stor och dyr bro mellan Malmö och Köpenhamn. Själva poängen är naturligtvis att det skall leda till att de här två stora regionerna flätas samman och att människor kan röra sig enkelt över bron. Man skall t.ex. kunna ta en taxi i Malmö för att gå på restaurang i Köpenhamn, åka till Kastrup eller något annat. Men om bilarna skall åka tomma tillbaka, som dagens danska regler innebär, kommer det inte att bli möjligt. Allt detta kommer att bli poänglöst. Jag tycker att det arbete som vi nu är inne i är en naturlig utgångspunkt för Sverige, att försöka få våra danska kolleger att lätta på regleringarna. Danmark är ju ett land som i alla fall jag har fått intryck av är ganska lättsinnigt. Man har stora friheter på olika områden och lägger sig inte i så mycket. De brukar retas med oss svenskar för att vi är så petnoga med regleringar och sådant. Men i integrationsarbetet måste jag säga att jag blivit alltmer förvånad och häpen över vilken förbuds och reglerarmentalitet som råder i Danmark. Inte minst på det område som vi diskuterar nu, där danskarna insisterar på att svenska taxibilar möjligen kan få lämna av passagerare om de åker tomma tillbaka. Jag tycker att vi med kraft skall kräva av danskarna att de luckrar upp det integrationsfientliga regleringssystemet, så att det blir möjligt att få en riktig kollektivtrafik, som taxi faktiskt innebär, i kölvattnet av att bron öppnas.
Fru talman! Jag tackar för svaret och hoppas att det kommer att bli möjligt inte bara att åka till Köpenhamn och äta på restaurang utan även att en köpenhamnare kan åka till Malmö och göra detsamma.
Fru talman! Vi fick i går en proposition om kommunal revision. Jag skulle vilja fråga statsrådet Lejon av vilken anledning regeringen, trots riksdagens påpekande via lagutskottet, trots en enig kommunrevisionsutredning och utan motivering, såvitt jag har kunnat se, fullföljer sin linje att kalla förtroendevalda revisorer i t.ex. kommunala bolag för lekmannarevisorer. I svensk kommunal demokrati har vi hittills inte kallat förtroendemän för lekmän. Det är ju ett i ickekyrkliga sammanhang oegentligt begrepp. Vi kallar dem just förtroendevalda. Vad är det för fel på det gamla fina begreppet, statsrådet Lejon? Jag är spänd på att höra den kommunaldemokratiska motiveringen till detta snedsprång.
Fru talman! Någon sådan sorts förklaring tror jag inte att jag kan åstadkomma. Begreppet är ju till för att skilja dessa revisorers ställning från den ställning de auktoriserade revisorerna har i dessa bolag. Jag blir tyvärr, Lennart, svaret skyldig på den här frågan. Jag vet inte varför vi har valt just ordet lekmannarevisor. Det måste jag medge.
Fru talman! Jag tror faktiskt att det är någon tjänsteman som har skapat den här villan. Men jag tycker att det vore bra om vi kunde rätta till detta här i riksdagen. Det är faktiskt så att vi brukar kalla de här personerna för förtroendevalda revisorer, till skillnad från yrkesrevisorerna. Den distinktionen gör ju statsrådet Lejon i propositionen i övrigt. Men det här blir väldigt konstigt, eftersom vi i kommunerna ibland väljer just yrkesrevisorer till förtroendevalda revisorer. Då blir det egendomligt att kalla en sådan yrkesrevisor för lekmannarevisor bara för att han får ett förtroendeuppdrag. Jag vet att här i riksdagen sitter förträffliga personer som kanske kommer att utses till förtroendevalda revisorer i vissa statliga bolag, t.ex. Vin & Sprit AB. Varför skall dessa personer plötsligt kallas lekmän?
Fru talman! Jag kanske har förstått det hela fel, men jag levde i tron att titeln för dessa personer i de kommunala och landstingskommunala bolagen tidigare var just denna. Jag är kanske felinformerad. Självfallet skall det inte råda något tvivel om att statusen för dessa revisorer är just förtroendeuppdraget. Tanken med hela propositionen var att stärka och öka revisorernas ställning och betona betydelsen av en kraftfull revision, oavsett i vilken form de kommunala och landstingskommunala verksamheterna bedrivs. Det är möjligt att Lennart Hedquist har rätt i att riksdagen kan hjälpa oss att finna en bättre benämning, men det väsentliga är att betona förtroendeuppdragets karaktär och öka dess status.
Fru talman! Riksdagen reagerade mot begreppet lekmän när det framkom i propositionen i våras. Riksdagen efterlyste hos regeringen ett annat begrepp. Eftersom Kommunrevisionsutredningen föreslog begreppet förtroendevalda revisorer trodde vi att det skulle framkomma i propositionen. Nu hoppas jag att utskottet gör en ändring.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Fru talman! Redan under nazismen blev människor förföljda, misshandlade, torterade och mördade - många på grund av sin sexuella orientering, sin sexuella tillhörighet. Det var då det. Men fortfarande förföljs många homosexuella runt om i världen. Nazisterna märkte oss med rosa trianglar och svarta stjärnor. Här i Sverige stiftar vi och kommer att stifta lagar som skyddar och motverkar diskriminering. Vi har t.o.m. stiftat en lag, utlänningslagen, där det i 3 kap. 3 § bl.a. står att utlänningar har rätt till uppehållstillstånd om de är flyktingar, skyddsbehövande i övrigt och på grund av homosexualitet. Fru talman! I dag blev vi återigen märkta, inte av nazister men av Invandrarverkets och Utlänningsnämndens inhumana beslut. Kl. 06.00 i morse avvisades en rädd och otrygg 27-åring från Sverige. Fru talman! Jag vill fråga statsrådet Pierre Schori om hur 3 kap. 3 § i utlänningslagen egentligen skall tillämpas.
Fru talman! Det är riktigt att Sverige som, tror jag, första land införde i lagstiftningen, utöver Genèvekonventionens skyddsbegrepp, att man om man är förföljd på grund av kön, t.ex. kvinnlig könsstympning eller förföljelse på grund av homosexualitet, kan få skydd i Sverige. Det var viktigt och riktigt. Detta betyder inte att t.ex. alla homosexuella i ett land där man kan hotas av förföljelse mot homosexualitet eller av könsstympning automatiskt får skydd, asyl, i Sverige - inte heller i något annat land. Man ser i det individuella fallet om det finns ett individuellt skyddsbehov. I det här aktuella fallet - som jag inte känner till - har väl myndigheterna dömt enligt lag. Självfallet skall lagen följas, och jag är övertygad om att det är så. Men alla som säger sig hotas för sin homosexualitet eller av könsstympning får inte automatiskt asyl. Det sker en prövning av det enskilda fallet. Det är fråga om att värna asylrätten.
Fru talman! Just fallet med 27-åringen var bara ett exempel. Förra veckan utvisades ytterligare en person som hade sökt asyl i enlighet med 3 §. Det var en person från Turkiet. Det finns ett fundamentalt fel i tillämpningen. Vid en översyn av statistik från flyktingmottagandet går det ibland att tro att homosexuella inte förföljs ute i världen. Fru talman! I förra årets statistik gick det inte att se en enda siffra, det var helt tomt i rutan, om hur många som fick uppehållstillstånd just med den paragrafen som grund. Jag vill återigen fråga statsrådet Schori - inte i ett enskilt fall - om det rent generellt inte finns ett behov av detaljerade riktlinjer av hur paragraferna skall tillämpas - kanske en utbildning för personalen om denna paragraf.
Fru talman! Jag vet att det har pågått utbildning inför utvidgningen av Genèvekonventionen. Jag är säker på att man följer lagen på ett humanitärt och rättssäkert sätt. Jag kan ge ett exempel från när jag själv besökte Utlänningsnämnden. En familj från ett afrikanskt land hade sökt asyl i Sverige. Det visade sig att föräldrarna inte hade skyddsbehov, medan den unga 12-åriga flickan hotades av bl.a. släkten av en obligatorisk könsstympning. Hela familjen fick skydd i Sverige, inte på grund av föräldrarnas situation utan just av att barnet hotades av könsstympning. Liknande situationer kan jag se när det gäller homosexuella. Det avgörande är att det inte går att säga att alla homosexuella är hotade. Man måste se till det individuella fallet. I de fall som har åberopats - utan att jag känner till dem - har man sett till det enskilda fallet. Det säger sig inte av sig självt att en homosexuell från Turkiet skall få asyl i Sverige. Det finns inte en generell förföljelse mot homosexuella i Turkiet. Man får se till det enskilda fallet.